Herr talman! Låt mig begagna tillfället att till industriministern ställa några en smula schematiskt formulerade principiella frågor om järnoch stålindustrins framtid.

Samtidigt har detta resulterat i en exportsituation där järnoch stålexporten ger 4 miljarder kronor i exportinkomster årligen, malmexporten endast 2 miljarder, exporten av maskiner och apparater — de högt förädlade produkterna — 22 miljarder eller 40 26 av hela exporten. Inför det perspektivet måste man ställa frågan: Vilken huvudinriktning avser regeringen i det långa perspektivet att svensk järnoch stålindustri skall få, om det blir en uppgång i konjunkturen och en ökande konsumtion av stålämnen ute i världen?

Eller är alternativet det motsatta: en relativ dämpning av råvaruoch halvfabrikatsberoendet på vägen mot en avancerad vidareförädling, som ger större sysselsättning, säkrare export, lättare anpassning av strukturomvandlingen till rådande industrioch regionstruktur? — För de fördelarna ger ju en avancerad vidareförädling och en medveten och långsiktig sådan. Och vad gör man om nu den privata industrin i ett bättre konjunkturläge, exempelvis för ämnesexport, inte finner det med sina beräkningar förenligt att stödja ett sådant förädlingsprogram?

Herr talman! Herr Sjönell menade att jag och herr Svanberg hade delade meningar om vad som kunde uttolkas ur mittens reservation. Nej, det har vi inte. Vi har båda studerat den, diskuterat den och funnit det svårt att dra några mer exakta slutsatser av den, och därför har vi begärt att få ytterligare besked. Är det så egendomligt? Jag skall läsa ur centerns och folkpartiets reservation till betänkandet 72: ”Utgångspunkten för planeringen bör vara det nuvarande NJA, vars upprustning och modernisering bör fullföljas genom fortsatt investerings verksamhet.” — Där är det ingen oklarhet. ”Stålprojektets utformning i detalj skall stå öppen för prövning när ett fullständigt beslutsunderlag föreligger.” — Det är vad vi har föreslagit. Vi har begärt att vi skall få genomföra en projektering och komma tillbaka. Men vad som kanske i någon mån förvirrar oss är när man i centerns-folkpartiets reservation uttalar sig om den moderata motionen. Man säger nämligen i reservationen: ”Utskottet” — det är alltså centerns och folkpartiets representanter —- kan emellertid inte ansluta sig till tanken att projekteringsarbetet skulle läggas upp så förutsättningslöst attt.o.m. huvudfrågan, om anläggning av ett stålcentrum i Luleå, står öppen.” Det är bra att få veta. Det är helt klart att man vill bygga ett stålcentrum. Vi kan inte uppfatta detta som någonting annat än att det innefattar ett stålämnesverk och de investeringar som behövs i det nuvarande NJA. Och då kommer vi fram till frågan om storleksordningen. För mig är det obegripligt att herr Sjönell söker protestera mot mitt försök att ta fram den marknadsprövning som prognosinstituten arbetar med. Han borde lära av den klokhet med vilken herr Regnéll möter en sådan fråga, även om herr Regnéll är kritisk i vissa avseenden. Men vad skall vi utgå från när vi skall göra ett försök till bedömning av frågorna: I vilken storlek skall vi bygga ut svensk järnoch stålindustri? Hur stor andel av vår egen marknad skall vi ta? Låt mig i det sammanhanget svara på herr Svenssons i Malmö fråga —- i och för sig berättigad — om den inriktning som vi vill ge här: malmen, stålämnen och vidareförädling.

Det är detta vi eftersträvar, och det är där som vi bygger våra förhoppningar. Här har vi ett industriellt område som skulle kunna tillföra landet ytterligare några tusental arbetstillfällen och betydande inkomster. Det är sannerligen inte inom många områden som vi har de möjligheterna! Jag vet inte hur jag skall tolka herr Sjönells och herr Wirténs uttalanden. Är man på något sätt rädd för att komma i sällskap med regeringen i fråga om direktiv för det fortsatta projekteringsarbetet? Herr Sjönell säger att alternativet med 2,5 miljoner ton per år inte skall vara det enda. Då frågar jag — och det har jag gjort tidigare: Menar ni att projektledningen skall fullfölja projekteringsarbetet för en produktion av 4 miljoner ton per år? Skall uppgiften för projektledningen vara att med hänsyn till bedömningar av avsättningsmöjligheterna och vad som av tekniska och ekonomiska skäl anses opimalt presentera ett förslag? De siffor som jag angett är preliminära. Vi har diskuterat med projektledningen, och det är den som fört fram tanken på att bygga ett stålämnesverk för 2,5 eller 2,6 miljoner ton per år. Vi kan ju inte bara avfärda frågan om en marknadsbedömning. Det är inte ett försök att skyla över eller att komma undan kritik. Herr Sjönell får nog försöka presentera någonting av en egen bedömning av marknaden eller också ge oss en anvisning om vad vi skall säga till projektledningen om bedömningsunderlaget i fråga om marknaden. Herr Wirtén säger att oppositionen ofta har kritiserat kostnadsökningen. Ja, det är riktigt. Men vad jag sade var att jag inte har hört någon bestrida kostnadsstegringarna. Och det är en annan sak. Det är ju de faktiska kostnadsstegringarna från 1973-1974 fram till hösten 1975, då projektledningen presenterade de nya bedömningarna för oss, som är avgörande. De är också avgörande för den resultatkalkyl som arbetas fram. Problemen för det nuvarande NJA är stora — det är riktigt. NJA:s styrelse har redovisat förluster. Men det är en tröst för tigerhjärtan att detta är ett gemensamt problem för praktisk taget hela världens järnoch stålindustri. Jag har framför mig tidskriften Affärsvärlden för den 5 maj 1976 med en stor rubrik: ”Stålras på 270 miljoner i Stora Kopparberg.” Det är inte jag som anför siffrorna — det är Affärsvärlden som noterar att Stora Kopparberg — Domnarvets Jernverk — gör en så utomordentligt stor förlust. Det är sak samma med Grängesberg. Det är heller ingen tröst. Men det är ett resultat av den konjunktur som vi f. n. upplever och som självfallet har drabbat NJA hårt. Men om vi har några förhoppningar om att Stora Kopparberg .och Grängesberg skall komma till rätta med detta — och det tror vi — bör vi också kunna ha en förhoppning om att NJA kommer till rätta med den konjunktursvacka som vi f. n. upplever. De investeringar som har gjorts har slagit väl ut, och produktionen är effektiv. Men man måste lägga upp i lager, och det är klart att stora kapital binds på det sättet, vilket också sker i andra industrier -— men med en förhoppning om att i ett annorlunda konjunkturläge kunna utnyttja dessa lager för leverans mot order som vi då hoppas står till buds.

Herr talman! Industriministern säger att han finner det obegripligt att jag protesterar mot den marknadsbedömning som han och regeringen har gjort i den här frågan. För mig är det obegripligt hur man kan komma till en sådan svindlande slutsats av vad jag har sagt i flera anföranden här i dag. Herr Johansson uppmanar mig också att lära av herr Regnéll. Ja, herr Regnéll har jag lärt mycket av under många år här i riksdagen, även på bankoutskottets tid. Men jag tror inte att vi från centerns sida behöver några ytterligare lärdomar när vi har fastslagit de två huvudmeningarna som vi har hävdat, nämligen att vi vill ha bättre alternativ, bättre beslutsunderlag, och att vi vill ha handlingsfrihet. Svårare är det inte. När det gäller att lära tror jag det finns en viss industriminister som borde ha haft åtskilligt att lära av det här projektet, som det har presenterats för svenska folket. Han har lärt sig litet grand, uppenbarligen, och det är att man bör ha en högre grad av förädling, och det är alltid något, men jag tror att lärdomarna borde fortsätta. Sedan frågar industriministern om vi är rädda för regeringen. Nej, det är vi verkligen inte, och det tror jag vi har visat på många olika punkter. Men vad vi är rädda för är den bedömning, den projektering och den planering som regeringen och industriministern gör i fråga om stålverk här i landet. Vi har bränt fingrarna en gång, och det var när vi på ett dåligt beslutsunderlag var tvingade att gå med på den första stålverkssatsningen. Vi har väl oss själva att skylla; jag skall inte skylla ifrån mig alls, det får vi ta ansvaret för. Men vi var brända den gången, och därför tänker vi inte göra om misstaget. Det är därför vi kräver ett mycket bättre och utförligare beslutsunderlag nu för att kunna ha full handlingsfrihet. Så säger industriministern — och det tycker jag närmast är någonting i hästväg när det gäller kravet på debattmotståndare — att herr Sjönell här skall presentera en egen bedömning av hur marknaden skall se ut. Men snälla nån, vi har ju hela tiden kritiserat att vi inte fått tillnärmelsevis det beslutsunderlag som behövs. Detta måste skaffas fram i projektgruppen. Det måste vara en rad av experter som gör den bedömningen. När den har sammanvägts ordentligt från tekniska, ekonomiska och även sociala aspekter när det gäller Norrbotten, kan man möjligen och förhoppningsvis komma fram till en samlad marknadsbedömning. Vi har kritiserat industriministern för att han inte har gjort denna utförliga ana lys. Nu går han upp i talarstolen och säger att jag här på stubben skall lägga fram en sådan marknadsbedömning — precis i motsats till vad jag hela tiden hävdat är möjligt. Vi skall göra den erforderliga marknadsbedömningen — och jag skall göra den om jag kommer att sitta kvar i näringsutskottet nästa år — när det allsidiga beslutsunderlag som vi har krävt läggs fram.

Herr talman! Jag tror inte det råder någon oklarhet om vad vi menar med vår reservation. Det är till att börja med, som industriministern själv citerade, ett klart avståndstagande från att man skall ha en helt förutsättningslös projektering. Vi har i vår motion och i vår reservation — mest i motionen dock — preciserat vad vi avser. Den viktiga punkten är handlingsfriheten, som herr Sjönell nu har talat om. Jag skall inte uppehålla mig längre vid detta. Industriministern har också efterlyst vad vi menar med kvantitet — hur stor kvantitet stålverket skall projekteras för. I något tidigare inlägg sade industriministern att vi inte kan säga var varje ton skall placeras. Förra gången jag talade här tog jag det yttrandet till intäkt för att det fanns en öppenhet, att man inte heller på regeringssidan är så låst som vi kunde tro av kriterierna i propositionen. Man är i dag mera öppen för att efter en bedömning av marknaden anpassa produktionen till vad man tror är säljbara produkter. Det är därför som jag så envetet har kommit tillbaka till NJA-problemet. Man måste ju verkligen veta om man skall satsa mera på råstålet eller om man skall bygga vidare på valsning och få en vidareförädling. Hur balansen mellan dessa två tillverkningar exakt skall se ut tycker jag måste vara en mera öppen fråga än vad regeringen har skrivit fast i sin proposition. Får jag så ta upp en fråga som jag tycker tyvärr har kommit undan för lätt här i debatten i dag. Det gäller finansieringen av stålverket. Har verkligen Statsföretag kapacitet att ge de 350 milj.kr. som industriministern föreslår att riksdagen skall besluta om här i dag? Är det möjligt, när man vet om de oerhört stora problem som även finns hos koncernen Statsföretag? Är det inte värt att ge någon synpunkt på detta? Jag vet väl om att Statsföretags verkställande direktör har protesterat på den punkten, och jag tycker ändå att riksdagen i dag bör få industriministerns kommentar till det.

Herr talman! Jag fann väl inte industriministern helt klar i svaret på min fråga. Jag har ju fullt klart för mig att man nu inriktar sig på en dämpning av exportberoendet och i större utsträckning siktar på den interna marknaden, men det är ju betingat av nödvändighetens tvång så att säga. Det intressanta inträder i ett längre perspektiv, när olika alternativ är möjliga och man också har möjlighet att välja. Om nut.ex. exportmöjligheterna för ämnen — eventuellt också så långt i förädlingschemat som till valsade produkter — kraftigt vidgas, kommer man då att gripa denna möjlighet och så att säga återgå till den starka exportinriktning som hela tiden har funnits i de mera expansionistiska delarna av stålindustrins tänkande? Och hur räknar man i så fall med att med de tunga investeringar som det innebär få pengar över för att satsa så mycket på förädlingsindustri att sysselsättningsoch regionproblemen kan lösas på ett ordentligt sätt? Det är det ena alternativet man kan ha. Det andra alternativet är att man går vidare med förädlingen och att man då inriktar sig på vida mer sysselsättningsintensiva typer av industrier, naturligtvis sedan man säkrat basinvesteringarna när det gäller ämnesproduktion och valsverk. Som vi ser det är den senare vägen den enda på vilken man kan lösa sysselsättningsoch strukturproblemen både på kort sikt i Norrbotten och på längre sikt i Bergslagen, Norrbotten och hela Sverige. Det är det enda som kan infogas i en verkligt expansiv sysselsättningspolitik som inte överanstränger kapitalresurser och inte leder till en orimlig energibalans. Jag skulle vilja återkomma med frågan: Hur ser man inom regeringen på detta mer långsiktiga problem?
Herr talman! Jag har knappast möjlighet att gå mycket längre i mina uttalanden till herr Svensson i Malmö än till att säga att vi nu satsar på en vidgad ämnesproduktion samt på en vidareförädling i två led — bandvalsverk och en ytterligare vidareförädling. Men jag skall gärna ge herr Svensson en honnör för hans intresse för det stora problem som vi har i landet och som jag bara kort tangerade. Det är sysselsättningsproblemet inom industrin, där vår teknikindustri inte i dag på något område visar större sysselsättningsexpansion, medan det däremot i hög grad görs effektivitetsoch produktionsbefrämjande investeringar som är nödvändiga — som jag framhöll — för att klara konkurrenskraften men som i och för sig inte ger mycket mer sysselsättning. Därför är ett av de viktigare diskussionsämnena i stålbranschrådet och i de pågående utredningarna: Vad kan göras inom järnoch stålindustrin i detta avseende? Diskussionen får naturligtvis också föras på ett sådant sätt att vi inte blir anklagade för en så långtgående protektionism att vi möts av motåtgärder från annat håll. Men jag tycker det är rimligt att vi vårdar oss om vårt eget hus, dvs. ser till hur vi skall kunna klara sysselsättningen och hur vi skall kunna få ut mesta möjliga inkomster på de råvaror som vi har. Jag vill dra parallellen med skogen, där vi verkligen har det stora problemet i detta avseende - mycket mer av investeringar men förmodligen mycket mindre av sysselsättning. Och då får vi se: Vad kan vi ersätta det med? När det gäller herr Wirtén och herr Sjönell skall jag inte pressa längre. Jag har uppfattat det så, att när det gäller investeringarna i det nuvarande NJA är vi överens. Man medger att de investeringarna skall kunna genomföras. Och låt oss då också klara ut att de investeringarna — med ombyggnad och utbyggnad av valsningskapaciteten — i och för sig inte förutsätter ämnesverket. Det finns i dag en ämnesproduktion som är tillräcklig för att klara de uppgifterna. I det avseendet har vi sålunda handlingsfrihet. Då det gäller stålämnesverkets slutliga storlek och kostnad har vi sagt att vi skall återkomma till det nästa år, när vi har ett mera fullständigt material. Det är också det som ni vill, men ni säger att man kanske ändå bör ha alternativlösningar. Det är litet svårt för mig att greppa om, men jag skall närmare studera era skrivningar och de uttalanden som ni har gjort i dag. Jag hoppas att ni inte protesterar mot min slutsats att vi i stora drag är överens, men ni vill ha ytterligare materialunderlag innan ni tar slutlig ställning. Ja, sedan tog jag med herr Sjönell upp frågan om marknadsbedömningen, men jag erkänner att jag då väsentligt överskattade herr Sjönells kapacitet. Jag kan också säga att herr Sjönell nog är litet illa ute när han ger sig in på ett område, som jag med hänsyn till mitt tidigare yrke i någon mån behärskar, och talar om att slänga in jästen efter degen i bakugnen. Så mycket lärde jag mig ändå, att det var inte så framgångsrikt. Det har vi heller inte prövat på i den praktiska tillämpningen. Slutligen försökte herr Sjönell så att säga värja sig för att hamna i samma vagn som regeringen när det gäller projektinriktningen, men där har jag närmast den uppfattningen att herr Sjönell försökte äta upp kakan och samtidigt behålla den. Och det vågar jag säga av erfarenhet är en omöjlighet!

Herr talman! Industriministern påpekar i propositionen 1975/76:207 att anläggningskostnaderna för Stålverk 80-projektet har ökat starkt, bl.a. till följd av ökade krav på miljöåtgärder och infrastruktur för stålverket. I de ursprungliga kalkylerna räknade man alltså inte tillräckligt med hänsynen till människa och miljö. Det är inte säkert att storskalighet är lönsam från miljösynpunkt. Man bör välja metoder som är miljövänliga redan från början, inte sådana som kräver dyra korrektionsanläggningar för att skydda miljön i efterhand. Det är därför bra att projektledningen nu räknar med ett helt nytt projekt från grunden. De alternativ som vi efterlyser gäller inte bara antalet ton som kan produceras utan också olika metoder att producera dem, olika sätt att organisera arbetsprocesserna — förutom olika grad av förädling. Vi är ju alla överens om att ta till vara våra naturtillgångar och förädla dem så nära råvarukällan som möjligt. Norra Sverige har länge tappats på sina råvaror, som har byggt upp välståndet på andra platser. Det råder inga delade meningar om att vi alla nu bör betala igen en del av detta genom en stor satsning på att utöka förädlingsindustrin kring den stora naturtillgången järnmalm i övre Norrland. Det råder inte heller några delade meningar om att den teknik som bör användas skall vara den bästa möjliga. Jag hoppas att vi också är överens om att när vi talar om bästa möjliga teknik, så menar vi en teknik som är så bra som möjligt för människan och en teknik som inte förstör naturen utan garanterar att omgivningens friskhet bevaras. Vad är det för självplågarlusta som pressar oss människor — eller jag kanske skall säga er män — att för en kortsiktig, snäv lönsamhetsprincips skull organisera arbetet så att vi själva far illa av det och naturens biologiska produktionsförmåga minskas, dvs. underlaget för all framtida produktion hotas? Vi bör naturligtvis producera järn så effektivt som möjligt men med utgångspunkt i att människan och naturen skall må väl av det. Kanske råder det olika grad av optimism när det gäller tron på vad tekniken kan åstadkomma. Jag har stor tilltro till teknikernas förmåga. Är det möjligt att fara till månen, kan det inte vara omöjligt att bygga ett stålverk som inte skapar avfall eller föroreningar och där människan kan känna att hennes skapande förmåga tas i anspråk. Man får inte ha för låga anspråk på tekniken! Produktionsprocesserna bör alltså utarbetas i nära samarbete mellan tekniker, ekonomer, ekologer, samhällsoch beteendevetare och dem som har praktisk erfarenhet av järnverksarbete. Projektledningen bör känna stöd om den noga tänker igenom planerna utifrån dessa synpunkter. Målet är inte att göra slut på våra malmtillgångar så fort som möjligt, utan att ta dem till vara så klokt som möjligt, så att de ger goda arbetstillfällen och välstånd till bygden och landet, också på lång sikt. Självfallet bör alltså, som utskottet säger med anledning av min motion 1975/76:6, projekteringsarbetet för stålverket i Luleå ske i nära kontakt med företrädare för olika forskningsgrenar som är betydelsefulla i sammanhanget, och projektledningen bör i sin strävan att finna bästa möjliga utformning av stålverket ta till vara de bidrag som olika forskare och forskningsinstitutioner kan lämna. Det är också viktigt att den tillförda energin, dvs. kol och olja, tas till vara så bra som möjligt. Inte enbart dagspriset på energi kan få bli utslagsgivande när man bedömer om det lönar sig att utnyttja energiinnehåll som inte kan nyttiggöras i processerna i stålverket. Utgångspunkten måste vara att energiresurser av användbar kvalitet skall tas till vara om energinettot är värt ansträngningen. I proposition 1975/76:125 föreslås riksdagen godkänna och anslå medel till en fjärrvärmeanläggning, ett energisamarbete mellan Luleå kommun, statens vattenfallsverk och NJA. Energihushållning skall uppnås därigenom att man använder överskottsgas från järnverket som annars facklas bort. Det är självfallet riktigt att ta till vara gasen. Det är ett mi nimikrav. Men man borde också kunna utnyttja de stora mängder spillvärme som blir följden vid järnframställning. Vid Domnarvets Jernverk har man uppskattat att ca 10 000 lägenheter skulle kunna värmas genom en fjärrvärmeanläggning, om man installerade värmeväxlare i värmningsugnarna i valsverket och värmebehandlingsavdelningarna. Nu eldar man för kråkorna en mängd som skulle motsvara 15 000 ton olja om året. Ett liknande system borde övervägas för NJA och Luleå, men det framgår inte av propositionen att sådana planer är på gång. Centern kräver i reservation till näringsutskottets betänkande 1975/76:65 att den mest moderna energibesparande tekniken utnyttjas och att bästa möjliga energihushållning skall vara en riktpunkt för det fortsatta arbetet. Jag ber att få yrka bifall till denna reservation. I reservation nr 5 i näringsutskottets betänkande 1975/76:72 begär utskottets ledamöter från centern, moderata samlingspartiet och folkpartiet ett särskilt uttalande till regeringen där man understryker vikten av att miljöoch energihushållningsaspekter tillmäts stor betydelse vid planeringsarbetet och av att åtgärder vidtas för att stimulera vidgad forskning på dessa områden. Jag ber att få yrka bifall också till denna reservation. Det är inte bara i Norrland som järnoch stålindustrin har betydelse. Bergslagen, de mellansvenska gruvoch bruksbygderna, lever till största delen på malmen och malmförädling. När nu den privatägda järnindustrin i ökad utsträckning fordrar samhällets stöd för att kunna göra de stora investeringar som krävs för framtiden är det naturligt och nödvändigt att staten ser till att denna samhällssatsning blir bra för de bygder där industrin nu verkar, dvs. i Bergslagen. Staten måste kräva att inte kortsiktigt företagsekonomiska överväganden tillåts flytta verksamhet från Sveriges inland till kusten, om detta blir negativt för människorna i inlandet. Motion 2549 ser en helt ny samhällsekonomisk planering, som bygger på en fullständig nationalisering av hela stålindustrin, som Bergslagens framtid. Jag kan inte dela den meningen. Uppfattningen att problemen försvinner av sig själva om ett bolag är statligt borde erfarenheterna från NJA motbevisa. Handelsoch specialstålindustrins framtid utreds nu av Jernkontoret och industridepartementet i samarbete med bl.a. de mellansvenska järnindustrierna. Man räknar med att förslag kommer att läggas fram i år. Dessa utredningar baseras på den förutsättningen att järnoch stålindustrin i Bergslagen skall fortleva och utvecklas. En sådan utveckling kräver investering och prospektering inom regionen. Centern utgår således från att utredningen kommer fram till förslag om åtgärder som garanterar en positiv utveckling för Bergslagen.

Herr talman! I en serie av debatter, från februari förra året fram till nu, har jag haft anledning att diskutera med industriministern om pro jektet Stålverk 80. Vad som varit möjligt att iaktta under den perioden är hur industriministern gradvis har ändrat position, under det att de uppfattningar som vi från moderat sida har framfört visat sig hållbara och fortfarande går att framföra. Inför dagens beslut har jag tyckt att jag kanske är berättigad att framlägga några synpunkter, även om många av argumenten redan är framförda. Jag skulle vilja fästa uppmärksamheten på att socialdemokraterna har lust att styra och ställa inom hela näringslivet, men att regeringen inte har visat förmåga att klara ens de egna företagsprojekten. I bjärt dager framstår den här kontrasten mellan prat och verklighet i turerna kring Stålverk 80. Sedan den första yran lagt sig efter trumpetstötarna i valrörelsen 1973, har det varit ett långt lidandes historia för de ursprungligen så arrogant självsäkra socialdemokratiska stålverksvisionärerna. Det är intressant att påminna om hur vidlyftiga tankarna i olika sammanhang egentligen har varit. När industriministern presenterade propositionen år 1974 sade han att om stålverket byggs ut är det rimligt att göra det i ytterligare fyramiljonertonsetapper. Då kan det också tas upp diskussioner om nordisk samverkan, kanske med naturgas från norra delen av Nordsjön, framhöll han. Det är kanske tidigt att säga det, fortsatte han, men det bör tas upp diskussioner om samverkan i den här frågan med norrmännen, och varför inte samråda med Finland och Sovjet om malm och annan råvara. Vi kan, efter det, få en industriell expansion på Nordkalotten från Atlanten till Sovjet. I en tidigare debatt här i april har jag återgett det uttalandet, men det förtjänar ändå att upprepas som ett exempel på just kontrasten mellan de enorma visioner man hänger sig åt och den verklighet som man ändå så småningom tvingas ta hänsyn till. Det är illa att det har gått så illa, men det är bra att socialdemokraterna inför valet 1976 ger så goda bevis på varför man skall akta sig för deras långtgående planer på att bygga upp en central maktkoncentration för styrning av hela näringslivet. Den näringsbyråkrati som inte ens kan klara sina egna byrålådor betackar vi oss för. Alla som är mera intresserade för sysselsättning och utveckling än för socialistiska dogmer gör det. I sitt anförande hade industriministern en del industripolitiska utläggningar om stålindustrins situation och hur man mot bakgrunden av den tänkte sig utformningen av Stålverk 80. Men om nu industriministern är så utmärkt duktig på planering att han anser sig skickad att planera hela det svenska näringslivet, varför, herr Johansson, sade man inte 1974 det som man nu säger? Varför resonerade man då på ett helt annat sätt, varför hade man då ett helt annat projekt? Fanns inte 1974 ungefär samma situation för svensk stålindustri som nu? Jo, visst var det så. För den som bara hade den minsta kunskap om det konjunkturläge som rådde 1974 och som också var beredd att göra mera långsiktiga prognoser fanns det förvisso samma situation. Och om industriministern inte vill hålla med om att det fanns någon grund för det förutseende som man skulle ha kunnat visa år 1974, vill jag fråga varför industriministern så sent som i mars i år stod på metallarbetarnas järnbrukskonferens och förklarade att planerna för Stålverk 80 skulle fullföljas. Nu dyker man helt plötsligt upp med en helt annan industripolitisk tolkning än man då hade. Vad är det som gör det berättigat för er från socialdemokratisk sida att framträda med sådana ambitioner att styra och ställa i hela stålindustrin när ni inte — bevisligen inte — har visat något särskilt förutseende? Industriministern pekade i flera omgångar på skogsindustrins läge. Han sade att det varit överuttag av råvara och att staten därför måste ingripa. Men det kan inte vara industriministern obekant att en socialdemokratisk majoritet i den skogspolitiska utredningen så sent som på sommaren 1973 lade fram ett förslag, vilket hade den bakgrunden enligt vad man klart slog fast, att uttaget av skogsråvara var för litet och att staten därför måste gå in. Jag tycker att ni, herr industriminister, när ni talar om näringspolitik inte borde hänvisa till skogsindustrins läge, där ni ju ändå gjorde en så gruvlig felbedömning — åtminstone enligt vad ni nu själva tycker — så sent som 1973. När industriministern försöker utveckla sin näringspolitiska grundsyn säger han att vi inte har någon tillväxtindustri i Sverige som f. n. visar något speciellt avancemang. En viktig förklaring härtill är att den socialdemokratiska allmänna ekonomiska politiken inte är särskilt inriktad — när det gäller skattepolitiken och i andra hänseenden — på att befrämja en industriell utveckling. Tvärtom utgår ni från att det på något sätt är omöjligt att skapa sysselsättning i industrisektorn och att man i stället bör utveckla den offentliga sektorn alltmer. Det är i ganska stor utsträckning ett resultat av er allmänna ekonomiska politik att det förekommer svårigheter i allehanda industribranscher. En tillväxtindustri som ju bevisligen länge haft framgång är läkemedelsindustrin. Varför då hoppa in i denna industri och lägga en halvdöd planeringshand över den, så att de som verkar där inte längre känner rimlig tillförsikt när man skall fatta de nödvändiga besluten? Om jag minns rätt uttalade chefen för det statliga läkemedelsföretaget KABI nyligen i en tidningsintervju att det på grund av den s.k. näringspolitiska planering man satt i gång inom denna bransch rådde en hel del osäkerhet om vad som skulle gälla för framtiden och att det därför var svårt att fatta rimliga, riktiga och snabba investeringsbeslut. När det gäller den allmänna näringspolitiken med anknytning till stålindustrin undrar jag om industriministern skulle vilja kommendera vad Norrbottens-Kuriren skrev i samband med att statsminister Palme besökte Norrbotten. Jag är medveten om att tidningsreferat inte alltid är exakta, men just därför är det angeläget att få veta vad industriministern anser om detta uttalande av Palme. Enligt tidningen sade Palme: ”Tillväxten skall ske i Luleå. Det här blir basen för ämnesproduktion, även om vi får en förhållandevis slagkraftig stålindustri också i Mellansverige.” Det förefaller mig som om Palme försöker göra gällande att man inte är så intresserad av, som industriministern här påstår, att det verkligen blir någon fart på stålindustrin i Mellansverige — den skulle bara bli ”förhållandevis slagkraftig”. Är detta en uppfattning om hur vi skall ha det i framtiden eller är det ett uttalande bara för lokal konsumtion i Norrbotten? En anledning till att det gått så pass illa som det gjort när det gäller Stålverk 80 är att socialdemokraterna tycker att företagande är någonting så enkelt att man först kan fatta beslut och sedan försöka skaffa fram fakta. Först gör man övermaga utfästelser, sedan gör man reträtter i rökridåer. Först skäller man på dem som har en annan uppfattning, sedan korrigerar man sin egen. Först bortser man från verkligheten, sedan ger man sig själv beröm för att ha anpassat sig till verkligheten. Att anpassa sig i efterhand till det man i förväg har bestämt sig för att bortse från, det har varit stålverksvisionärernas statskonst. Herr Svanberg har begagnat tillfället att fälla en del märkvärdiga kommentarer. Märkvärdigast var den om Grönköping, eftersom jag anser att det finns gott om citat av vad herr Svanberg har sagt i stålverkssammanhang som ordagrant skulle kunna återges i den tidningen. Tonläget från socialdemokraterna är dock f. n. något annorlunda än för två år sedan då vi i riksdagen debatterade Stålverk 80. Men fortfarande vill socialdemokraterna först fatta beslut och sedan skaffa fram ett beslutsunderlag. Den proposition vi i dag diskuterar ger i själva verket än mindre föreställning om vad det är man beslutar än propositionen från våren 1974. Projektledaren Jan Friberg som citerats tidigare säger i dag i Dagens Nyheter: ”Vi tar allt från början igen, eftersom det är ett helt nytt projekt.” Propositionen i dag ger mindre underlag för beslut än vad propositionen 1974 uppfattades ge. Vad som egentligen har hänt här på två år är att 350 milj.kr. använts till att projektera men ändå finns det inte ett projektunderlag att diskutera i riksdagen. Trots att man använt ett antal hundra miljoner kronor på att projektera tvingas industriministern stå här och säga att han är den förste att beklaga att vi i dag inte har ett rimligt beslutsunderlag. Av detta drar vi inte bara slutsatsen att den s.k. planhushållningen, dvs. den byråkratiska centralstyrningen av näringslivet, är något att betacka sig för, utan också att de utfästelser regeringen i dag gör om stålverksplanerna inte går att lita på. I den debatt vi förde den 20 april i år om Stålverk 80 frågade Rune Johansson ett par gånger om vi kritiker verkligen menade att man skulle fullfölja projektet trots att det visat sig så mycket dyrare än regeringen först hade tänkt. Så här sade t.ex. industriministern: ”Skall vi då begära av riksdagen att vi envetet skall fullfölja det projekt som vi beslutade 1974, eller skall vi ge oss i kast med att pröva om projektet med hänsyn till de ändrade förutsättningarna?” Svaret på den frågan är självfallet att en omprövning måste ske när regeringen nu gjort en så svag planering. Vi framförde redan från början synpunkter på hur planeringen borde gå till. Industriministern har i dag ett par gånger försökt säga att ingen i den här debatten har invänt mot den redovisning han gjort av kostnadsstegringarna. Jag vill påminna om att jag redan i februari förra året påpekade att de kostnadsberäkningar som fanns var heltokiga. Industriministern ironiserade över mina bedömningar, ehuru de i efterhand har visat sig någorlunda riktiga. Vi har redan för länge sedan invänt mot kostnadsberäkningarna. Jag vill också understryka att de beräkningar som fanns i propositionen från 1974 var gjorda i löpande priser, dvs. man hade byggt in en inflationsfaktor. De prishöjningar som kom i samband med oljekrisen borde, åtminstone för den som berömmer sig av att vara så skicklig i att planera som industriminstern, varit kända när propositionen lades fram. Dessa prishöjningar inträffade nämligen väsentligen i början av år 1974 och oljekrisen under hösten 1973. De stora prisstegringarna på investeringsvaror uppstod innan propositionen lades. En annan sak är att ni använde kostnadsberäkningar från hösten 1973, men det beror på ert slarv att ni gjorde det. Ni hänvisar f. n. till miljökostnadsstegringarna. Nåväl, jag vill påminna er om att i propositionen 1974 skröt man med att man hade redan ”byggt in” i denna proposition hänsyn till att man skulle använda den mest moderna av all miljöteknik. Det är därför inte särskilt rimligt att urskulda sig med att de här kostnaderna blir högre än man tänkt sig. Jag understryker än en gång att de kostnadsstegringar som har inträffat förvisso var kända för industriministern i mars 1976, då han höll sitt tal på järnbrukskonferensen. Ändå sade han: ”Vi skall fortsätta med projektet, vi skall fullfölja Stålverk 80.” Men det är klart att omprövningar måste göras, om man inte gör en noggrann prövning redan innan man fattar beslut. Någon noggrann prövning har socialdemokraterna inte heller gjort före dagens beslut, och det är därför som jag finner att jag faktiskt har täckning för att göra gällande att man inte kan lita ett enda dugg på de utfästelser som regeringen nu gör. Har det en gång visat sig att planeringen är så dålig att en omprövning måste ske, då kan det väl visa sig igen att samma herrar gör en omprövning till. Industriministern är ändå inte branschkunnig, inte heller Ingvar Svanberg och för den delen inte heller jag, inte heller de näringsbyråkrater som skall vara med om att fatta beslut. Då måste det åtminstone vara en mycket öppen debatt för att olika beslut skall bli rimligen välgrundade. Men debatten har inte varit särskilt öppen. Personer i andra stålföretag har svårt att yttra sin mening. De vill inte lägga sig i partipolitiska frågor, och de kan ha sina egna företagsnära synpunkter på hur staten utformar ett konkret projekt. Ledningen för Statsföretag yttrar sig till näringsutskottet men anser sig ha svårigheter att framträda i den offentliga politiska debatten med klart redovisade uppfattningar. Så t.ex. skall jag delta i det beslut som vi nu kommer att fatta utan att ha haft tillfälle att höra vad herr Sköld har sagt i näringsutskottet, och flertalet riksdagsmän befinner sig i precis den situationen. Och fristående ekonomer som vågar yttra sig klassas ned som korrumperade och köpta av näringslivet. Men även om debatten inte kunnat vara tillräckligt fri, har det framskymtat att på olika håll finns tveksamhet om det rådliga i att besluta avancera längs just de riktlinjer som industriministern har dragit upp. Statsföretags brev av den 31 mars i år visar olust inför bindningar innan ett tillfredsställande utredningsmaterial föreligger. Frågan om hur väl ämnesproduktionen i Luleå passar för de mellansvenska brukens program är oklar. Några direkta lönsamhetsberäkningar finns inte, och vad som i den vägen faktiskt föreligger antyder att det inte blir lönsamhet på ett projekt av den typ som Rune Johansson har föreslagit. De mycket stora finansieringsfrågorna är inte med ett ord berörda i propositionen. Jag frågar därför än en gång: Vad finns det som säger att Rune Johansson, om han är kvar som industriminister, inte finner att verkligheten på nytt har förändrats och att det måste bli en ny avmagringskur för stålverksplanerna? Personer som i likhet med herrar Palme och Johansson under omprövningar skryter med att man anpassar sig till en verklighet som man först valt att sätta sig över kan naturligtvis förväntas göra om samma manöver. Den risken kan, menar vi från borgerlig sida, bli desto större när man envisas med att fatta beslut innan beslutsunderlag föreligger. En låsning blir lätt farlig. När vi diskuterade Stålverk 80 här i april förra året sade Rune Johansson bl.a. att ”det inte är så enkelt att diskutera med herr Burenstam Linder därför att han hoppar från ståndpunkt till ståndpunkt”. Nåväl, den som verkligen likt en hare hoppat bland ståndpunkterna är uppenbarligen Rune Johansson. Vi moderater kan däremot med eftertryck upprepa de uppfattningar som vi gav uttryck för när stålverket först debatterades i riksdagen i maj 1974 och när det i olika omgångar därefter har behandlats här. Redan i augusti 1973, dvs. när socialdemokraterna under valrörelsen då tog fram stålverksplanerna, gjorde jag ett TT-uttalande av följande lydelse: De bedömningar som enligt industriminister Rune Johansson måste ligga till grund för beskedet om en eventuell utbyggnad av Norrbottens Järnverk borde rimligen redan ha genomförts. Då skulle man nu kunnat ge klara besked i stället för allmänna fraser. Det måste bero på ointresse när industriministern inte redan i god tid och med förutseende gjort de beräkningar och undersökningar som behövs. Det sade jag alltså när ni först talade om det här stålverksprojektet, och det är ett uttalande som väl står sig tre år efteråt. För vår uppfattning är just den att man före beslut skall skaffa sig ett ordentligt underlag för beslutet. Man bör, som vi hela tiden har understrukit, söka samarbete med andra företag för att på det viset få ytterligare kunnande vid projektering och genomförande. Det är viktigt att utforska olika alternativ för att göra ett riktigt val. Det är de tankarna som vi genomgående har framfört och som vi ånyo har upprepat i vår motion 2247 och i den moderata reservationen. Herr Regnéll har utförligt och väl redogjort för den. Det finns, herr talman, anledning att vid detta tillfälle framföra kritik mot regeringens och industriministerns vanskötsel av stålverksprojektet. Det finns också starka skäl att vända sig mot att regeringen och socialdemokraterna nu ånyo vill besluta innan beslutsunderlag föreligger. Industriministern sade för ett ögonblick sedan till herr Sjönell, när denne inte hade någon replik kvar, att industriministern hade överskattat herr Sjönell. Jag skulle vilja göra gällande att industriministern förvisso har överskattat sig själv. Det visar utvecklingen klart. Det finns anledning påpeka det i ytterligare ett sammanhang, nämligen vad gäller det nuvarande NJA:s ställning. I en interpellationsdebatt i höstas tog jag upp frågan vad industriministern avsåg att göra för att stärka järnverkets framtida ställning och göra det vinstgivande. Rune Johansson svarade då, som jag tycker helt lättvindigt följande: ”De åtgärder som herr Burenstam Linder efterlyser i syfte att åstadkomma ett bättre resultat i NJA så att det blir vinstgivande är sålunda i stor utsträckning redan genomförda.” Jag försökte under debatten i april i år på nytt påpeka vilket krisläge NJA befinner sig i, men Rune Johansson vill egentligen inte erkänna det, och han har i dag också försökt säga att det inte är några egentliga problem med detta företag. Men det är det. I vår motion har vi på nytt understrukit dessa svårigheter. Att de faktiska förhållandena är som vi säger belyses ju väl av de krisuttalanden som ledningen för NJA gjort och beskedet att förlusterna i år kommer att bli större än förra året, då de ju redovisades till 175 milj.kr. Svårigheterna står också klara när man sätter sig in i det bokslut som nu föreligger och den balansräkning som där finns. Den finansiella situationen är verkligen krisartad för NJA. Det kvarvarande egna kapitalet uppgick i slutet av 1975 till 530 milj.kr., om man tar hänsyn till den balanserade förlusten på 128 milj.kr. Av detta egna kapital utgör, såvitt jag förstår, 350 milj.kr. tillskott för Stålverk 80-projektet. Det nuvarande NJA:s egna kapital utgjorde sålunda ungefär 180 milj.kr. vid förra årets utgång. Det är ungefär så stor förlusten väntas bli i år. Enligt aktiebolagslagen skall man upprätta likvidationsbalansräkning när två tredjedelar av det egna kapitalet har förbrukats. För att undvika detta kommer det förvisso att fordras kraftiga tillskott av pengar från Statsföretag. Man kan i detta sammanhang påpeka att alla de kostnader som hittills har lagts ned på Stålverk 80 har tagits upp i balansräkningen som tillgångar. Man har alltså aktiverat alla kostnaderna, rubb och stubb. Men genom omläggningarna i planer måste man räkna med att en del av pengarna faktiskt har blivit bortkastade — det är tillgångar som inte längre är tillgångar — och rätteligen borde ha belastat årets resultat i NJA. Den verkliga förlusten är egentligen alltså högre än 175 milj.kr., men den nedskrivning som fordras för dessa kostnader kommer i stället att belasta årets resultat, som då blir ytterligare sämre. Det skulle vara intressant att höra industriministerns kommentar till hur stor del av de projekteringskostnader, som man har lagt ned i Stålverk 80, som nu kan anses vara bortkastade pengar, med hänsyn till de ändrade planerna. Det framställs formellt som om de anslag riksdagen i dag kommer att bevilja vore avsedda att gå till Stålverk 80. Men en stor del av de här pengarna skulle krävas för att stärka NJA:s finansiella ställning. En anledning till att vi moderater på detta stadium, trots att beslutsunderlag för Stålverk 80 inte föreligger, är med på att anslå pengar är att läget inom NJA i enlighet med vår egen analys är sådant att pengar behövs. Det finns olika anledningar till att svårigheterna har uppstått inom NJA. En viktig förklaring är att de vittsvävande planer som företagets ledning blivit engagerad i har dragit uppmärksamheten från det nuvarande NJA. Jag erinrar mig att jag påpekade denna risk för industriministern i den debatt som vi hade i april förra året. Men han viftade då bort de synpunkter jag hade, med hänvisning till att NJA 1970 hade 21 högskoleutbildade anställda och att man nu hade 80 stycken. Det tyckte jag då var ett ganska svagt argument, vilket också den fortsatta utvecklingen visat. En av anledningarna till svårigheterna i NJA är att anspänningen inför Stålverk 80 har inneburit att olika investeringsprojekt inom NJA blivit lagda åt sidan. Industriministern har själv vitsordat detta. Vi anser att det är bra att man försöker se till att den projektering som nu sker mer skall utgå från NJA och det nuvarande företagets situation och möjligheter. Men vi menar att man skulle kunna utreda alternativ, i vilka knytningen till NJA skulle kunna bli ännu mer markerad. I det här sammanhanget undrar jag om jag får be om ett klarläggande av industriministern. NJA begär ett bemyndigande att lägga ut beställningar redan före det mer definitiva riksdagsbeslut som skall fattas nästa år. Statsföretags ledning menar att något sådant bemyndigande inte bör ges innan projektunderlag föreligger. I propositionen lämnas frågan öppen på ett ganska oklart sätt. Det bara sägs att ett beställningsbemyndigande inte behövs, då Statsföretag under detta år förutsätts göra en nyteckning av aktier i NJA om 350 milj.kr. I utskottsbetänkandet sägs i klartext att man skall förstå industriministern på det sättet att NJA genom den här aktieteckningen får lägga ut beställningar före nästa riksdagsbeslut. Till att börja med undrar jag om det verkligen kan vara riktigt att med en sådan här proposition mer eller mindre ålägga Statsföretag att teckna aktier i NJA på det sätt man gör. Det är åtminstone tveksamt om man på det viset kan ge order till Statsföretag, som ändå är en fristående instans. Men vad jag egentligen skulle vilja säga är följande: I den mån det är beställningar som rör NJA:s nuvarande verksamhet är det en sak. Men avser man här ett bemyndigande att göra beställningar för vad som fortfarande kallas Stålverk 80 redan före nästa års riksdagsbeslut är det svårare att godta. Det finns inget som hindrar att nästa proposition — för att man skall undvika förseningar — läggs fram så snart som ett beslutsunderlag föreligger. Ett försvarsargument som regeringen brukar använda är att vi andra haft samma dokumentation som regeringen i samband med att Stålverk 80 beslutades. Men det argumentet är, som jag framfört tidigare, tokigt, eftersom mycket material var hemligstämplat och eftersom det är regeringen som har att se till att det finns ett rimligt beslutsunderlag. Regeringens argument att andra har samma beslutsunderlag som den själv blir än mer utmanande nonsens när den som nu vill fatta beslut utan att det finns något beslutsunderlag över huvud taget. Det är egentligen häpnadsväckande! Det här är ett projekt där man beviljar I miljard 150 milj.kr. för projektering innan man fattar beslut om att det skall bli någonting. Regeringen har skött frågan om Stålverk 80 erbarmligt illa. En näringspolitisk inkompetens har framkommit — det är inte överord att säga det. Därför kan inte heller de riktlinjer som regeringen nu har skisserat godkännas. Beslut skall fattas när fakta som beslutet skall grundas på föreligger.
Herr talman! Egentligen skulle jag, med anledning av det inlägg som herr Burenstam Linder nu gjort, hänvisa till snabbprotokoll nr 100 torsdagen den 1 april. Det är ungefär samma argumentation. Det var citatläsning — den var riktig — och det var kommentarer till citaten. Han hade också kritiska anmärkningar. Han anförde några nya synpunkter som jag självfallet skall ta upp, eftersom de är viktiga. Herr Burenstam Linder frågade om vi skall kunna ge NJA rätten att lägga ut beställningar före nästa års beslut. Herr talman! Det är helt riktigt att vi, liksom också herr Burenstam Linder själv har kommit fram till, då det gäller de investeringar som skall genomföras i det nuvarande NJA för en utbyggnad av valsverket, förmenar att NJA bör kunna få lägga ut beställningar, om man i projektarbetet snabbt kan komma fram till rimliga lösningar. Jag har tidigare framhållit att det i och för sig inte påverkar frågan om stålämnesverk. Det finns tillräckligt med ämnen för den mycket preliminärt bedömda utbyggnaden av valsningskapaciteten. Där är alltså frågan helt klar. I vår framställan begär vi lån till Norrbottens Järnverk för investeringar om 275 milj.kr., och det är därifrån medlen skall tas. Likaså bör det vara möjligt att den tidigare uppgörelsen om att teckna aktier i NJA för 350 milj.kr. aktualiseras och att Statsföretag tillskjuter åtminstone delar av dessa medel för att finansiera NJA:s investeringar. Så långt vi kan bedöma — och det får vi väl ta upp diskussioner med Statsföretags ledning om — bör Statsföretag ha utrymme för att kunna, om det visar sig erforderligt, göra den aktieteckningen. Den är alltså tidigare beslutad. Man har ställt frågan hur mycket pengar som har använts för projekteringen av Stålverk 80. Det har i Stålverk 80 fram till 1975 års slut nedlagts 116,8 milj.kr., och det framgår också av NJA:s årsredovisning. Det är riktigt att dessa pengar har aktiverats i kostnadsberäkningen. Det anser vi vara en självklar åtgärd till dess att vi har kommit fram till en slutgiltig resultatgranskning som — det har jag velat framhålla — kan komma att innebära att viss del av anslagen får lämnas utanför räkningen vid bedömningen av priset. Det beror på marknadens förutsättningar. Det är ju också riktigt att i det nämnda beloppet ingår löner till projektorganisationen. Det är en helt ordinär post. Då det gäller frågan om någon del av dessa 116,8 milj.kr. är bortkastad, som herr Burenstam Linder nu har tagit upp, skulle jag med stöd av de uppgifter som jag under hand fått vilja säga, att uppskattningsvis mellan 20 och 25 milj.kr. i bokslutet för 1976 kommer att bortskrivas. Denna del av projektoch planeringsarbetet representerar alltså en i och för sig normal kostnad, som dock med hänsyn till att vi begär ändrad målinriktning och då också en omläggning av projektarbetet bör bortskrivas. NJA är inte likvidationspliktigt. Statsföretags ledning har nyligen beslutat insätta ett koncernbidrag på 100 milj.kr. för förlusttäckning och det är självfallet en uppgift för Statsföretags styrelse och Statsföretags ledning att sköta företaget så att inte en likviditetskris inträffar. Det utesluter inte att de stora förluster som NJA nu har och som jag inte på något sätt nonchalerar eller underskattar blir av den omfattningen, att Statsföretag kommer att ta upp överläggningar omkring årsskiftet om hur man skall klara finansieringen av dem antingen lånevägen eller på något annat sätt. Det får vi återkomma till. Jag upprepar att jag inte på något sätt har velat negligera de problem som finns i NJA; jag har klart redovisat de förluster som man har där. Men jag har ställt frågan, om de är ensartade och om det inom järnoch stålindustrin enbart är NJA som har råkat ut för förluster. Då har jag kunnat notera att världens järnoch stålindustri befinner sig i en utomordentligt besvärande kris. Jag har angett siffrorna för Stora Kopparberg och jag har likaså nämnt problemen för Grängesberg därför att de finns publicerade. Men för dessa bolags vidkommande gäller att de har haft de goda åren 1972-1974 bakom sig med betydande vinster och att de har kunnat använda en del av det uppsparade kapitalet till att täcka förlusterna och även till att klara lagerproduktionen. Jag tror inte att jag avslöjar någon hemlighet eller är indiskret om jag säger att också Domnarvets Jernverk nu tar i anspråk det statliga lagerhållningsstödet. Det är fullt riktigt att göra så, eftersom det är en politik som vi för. Det stödet behövs därför att Domnarvet behöver låna upp betydande medel för att kunna fortsätta produktionen, dvs. kunna hålla kvar sin arbetskraft. Det är ju det, herr Burenstam Linder, som ofta är svårigheterna med vissa statliga företag. De är ju lokaliserade av särskilda skäl och hänsyn — så är det med NJA — och därmed följer de särskilda kostnader och påfrestningar som ligger i etableringen, säg uppe i Luleå. Det är inte annorlunda i detta fall än att vi nu har måst gå in i varven - och om det fattade riksdagen ett praktiskt taget enhälligt beslut för några dagar sedan.

Vi har fört en ekonomisk politik som stimulerat industrin så att vi under de här två åren i stället för att ha en omfattande arbetslöshet har kunnat i industrisysselsättning och offentlig sysselsättning nyanställa 200 000 personer. Herr Burenstam Linder kommer nog att få ganska svårt när han går ut för att inför den stora allmänheten förklara hur eländig socialdemokratisk politik är. Jag har sagt att det har varit svårigheter med planeringen av stålverket —- jag erkänner det öppet — men jag har också redovisat de välgrundade motiv för en ändrad målformulering som vi har i dag. På den punkten har ingen bestritt våra slutsatser. Man säger då: Det hade ni väl kunnat säga tidigare! Vi har emellertid att grunda våra ställningstaganden på det material som vi får från våra experter och sakkunniga och vi måste också försöka dra slutsatserna av det. Jag sade i mitt anförande att vi vid det tidigare beslutet inte har haft sådana bindningar att vi saknade möjligheter att göra en omformulering. Det är den som vi nu underställer riksdagen. Självfallet begär vi inte att riksdagen skall ta slutgiltig ställning i denna viktiga fråga förrän vi har ett fullständigt kostnadsoch resultatunderlag. Det är det underlaget vi via Statsföretag och NJA och projektledningen skall söka få fram så skyndsamt som möjligt för att kunna underställa det 1976/77 års riksmöte.

Herr talman! Vad beträffar arbetslösheten i andra länder är det så att en stor del av den finns i socialdemokratiskt styrda länder som England och Tyskland. Dessutom ber jag att få påpeka att arbetslösheten i Sverige 1971-1973 var väl så hög som den är i en del andra länder f.n. Det är riktigt, herr industriminister, att jag här har upprepat en del synpunkter som jag tidigare haft anledning att framföra. Det har jag gjort mot bakgrund av att jag i pressen har läst hur Rune Johansson har upprepat sina synpunkter — att staten behöver komma in, att staten måste styra och ställa — där Rune Johansson med staten menar sig själv, som bevisligen inte har kunnat gå i land med att klara sitt eget industriprojekt eller t.ex. det egna utvecklingsbolaget, som ligger direkt under industriministerns domvärjo. Jag är starkt medveten om att det finns — och det har jag tidigare sagt — exempel på missförhållanden inom det enskilda näringslivet, men vad jag alltid har gjort är att jämföra med ett genomsnitt och framför allt att jämföra verkligheten i de företag, som industriministern styr och ställer med, med de utfästelser som görs från socialdemokratiskt håll. Det brukar regelbundet framställas som om de flesta problem skulle försvinna om bara Rune Johansson fick vara med och besluta. Det finns klara bevis på att det inte går på det sättet. Industriministern stod här för en stund sedan och redogjorde för sin industripolitiska syn vad beträffar bakgrunden till den här satsningen. Men resonemangen är nu helt annorlunda än de var för två år sedan, då riksdagen fattade beslut om Stålverk 80. Jag har också funnit anledning att upprepa en del av mina synpunkter här därför att jag framförde likartade synpunkter som jag gör nu redan i februari förra året då vi hade den första interpellationsdebatten om stålverket och då industriministern var så ilsken att han sprang i väg till sitt tåg och inte ens brydde sig om att fullfölja debatten. Om vi inte får fram ett ordentligt beslutsunderlag innan vi fattar beslut, vad finns det då för garantier att industriministern — om han är industriminister efter valet — inte på nytt ändrar sig? Kan industriministern ge någon garanti för att det inte blir på samma sätt som förut — att vi nu fattar ett beslut utan att ha ett underlag och att regeringen så småningom tvingas ta hänsyn till verkligheten och då på nytt föreslå ändringar i planerna? Regeringen vill ju bortse från verkligheten och sedan komma tillbaka och skryta med att den är så modig och har anpassat sig till verkligheten. Herr talman! På några få minuter hinner man inte fullfölja alla de tankar som det finns anledning att framföra. Jag kanske får återkomma.
Herr talman! Det är väl önskvärt att vi så snart som möjligt kommer fram till ett beslut. Får jag bara ställa frågan: Kan en omstrukturering av den svenska järnoch stålindustrin med en utbyggnad av ämnesproduktionen genomföras utan statens medverkan? Det kanske är lämpligt att herr Burenstam Linder svarar på den frågan. Det gäller den stat — under socialdemokratisk ledning — som har att handlägga dessa frågor och som har funnit att det är nödvändigt att träda in för att klara sysselsättningen i Göteborg för tiotusentals varvsarbetare. Det är staten som måste ta på sig dessa uppgifter för att trygga medborgarnas utkomstmöjligheter. Det är den staten som herr Burenstam Linder nu försöker kritisera. Men svara nu på min direkta fråga. Kan verksamheten inom järnoch stålindustrin klaras utan statens medverkan?

Herr talman! Den socialdemokratiska näringspolitiken påminner myck et om vad som händer i en av Chaplins filmer, där Chaplin är glasmästare. Han låter sin pojke springa nedför gatan och slå sönder fönsterrutor och sedan kommer han efter och erbjuder sig att laga dem. Driver man en ekonomisk politik som skapar allehanda svårigheter inom näringslivet går det inte heller att lita till någonting annat än den rika flora av bidrag till olika företag som f. n. kännetecknar den socialdemokratiska näringspolitiken. Staten kan förvisso i vissa sammanhang behöva komma in i näringspolitiken. Men när den gör det skall den ha ett riktigt beslutsunderlag. Den skall inte göra som socialdemokraterna försöker göra hela tiden — först fatta beslut och bortse från verkligheten och sedan efter ett eller annat år fatta ett nytt beslut. Menar industriministern att det har varit bra med statens insats hittills i Stålverk 80? Det blir ett projekt som kommer i gång 1981 i stället för 1978. Anser industriministern att det är exempel på något storartat framsteg och en hjälp att man på det viset virrar till det för sig? När staten kommer in i näringslivet bör det inte heller vara utifrån de doktrinära utgångspunkter som ni har, som t.ex. när det gäller socialisering av läkemedelsindustrin eller läromedelsföretagen, som ju det socialdemokratiska partiet har uttalat sig för. Sedan skulle jag vilja återkomma till en punkt som jag inte hann med under mitt första inlägg. Det gäller hur stor del av de kostnader som man har lagt ned för projektering hittills i Stålverk 80 är att rubricera som bortkastade pengar på grund av planändring. Jag fick det beskedet att det var — om jag hörde rätt — 20 å 25 miljoner kronor. Det är inte små pengar. 20 å 25 miljoner kronor är bortkastade på grund av att regeringen har varit tvungen att ändra sina planer, på grund av att man till att börja med fattade beslut utan rimlig kontakt med verkligheten. Jag anser att det är allvarligt. Jag har inte sagt att NJA är likvidationspliktigt. Vad jag konstaterade i mitt anförande var att situationen tyvärr är sådan, bl.a. på grund av att ledningens uppmärksamhet i så hög grad har tvingats över till Stålverk 80-planer och senarelagda investeringsprojekt och annat, att de finansiella påfrestningarna på NJA har blivit osedvanligt stora. Och, sade jag, en stor del av det egna kapitalet hotar att bli förbrukat, så att Statsföretag måste komma in med ytterligare stora satsningar. Slutligen några ord om varven. Det skulle vara intressant att höra industriministern kommentera situationen vid Uddevallavarvet. Han har ju bl.a. lovat att avgå om det blir problem vid Uddevallavarvet.
Herr talman! Uddevallavarvet var ett av de få varv som i fjol visade vinst. Det kommer att visa vinst 1976, om prognoserna håller. Det är det varv i landet som har den längsta orderbeläggningen — den sträcker sig fram till 1978. Jag hoppas att Uddevallavarvet skall gå bra. Det har erfordrats att man från Uddevallavarvet går in i ett par av de norska rederier som bygger båtarna, vilket inte är någon egendomlighet; det är ganska normalt förekommande. Det är bra, det där med varven. Detta med Chaplins pojke var rätt skojigt. När det gäller Dan Axel Broström, Kristian von Sydow, och vilka de nu är? — ägare till Eriksbergs varv, ägare till Götaverken — har jag inte skyllt på dem. Jag har bara konstaterat att Eriksbergs Varv visade en förlusträkning på 700 milj.kr. som man inte kunde klara. Vem fick gå in då? Jo, staten måste gå in för att klara sysselsättning och ekonomiska värden. Vi går nu in för att också hjälpa till och samordna varvsverksamheter i Göteborg. Det är statens uppgift att å medborgarnas vägnar gå in när det visar sig erforderligt. Nå, vad har vi gjort i Norrbotten? Vi har byggt upp NJA. Det har inte gått bra i fråga om själva verksamheten. Men vi bestämde oss i början av 1970-talet för att satsa på investeringar som så småningom bör kunna ge ett bättre resultat för NJA. De investeringarna från 1970 fram till 1974 har medfört att NJA har ökat antalet sysselsättningstillfällen med 1 700. Om vi nu bestämmer oss för ett stålämnesverk, får vi ytterligare 2 300. Det kommer att medverka till att skapa den regionala balans som vi eftersträvar. Herr Burenstam Linder och moderaterna säger att nu skall man undersöka andra möjligheter också. Ja, vi håller på sedan 15 år, i det närmaste, med en lokaliseringspolitik för att söka förmå den privata industrin till satsningar i Norrbotten som skulle kunna trygga sysselsättning och utkomst. Vad är resultatet? Jo, staten har måst gå in så att vi i dag sysselsätter mer än 70 96 av de industrisysselsatta i Norrbotten i de statliga företagen. Det är statlig näringspolitik. Kritisera den, herr Burenstam Linder! Men vi skall tala med Norrbottens folk om detta. Nej, herr Burenstam Linder, ni har en principell inställning till statlig företagsamhet — och den skall jag inte frånta er. Den framkom vid debatten om teckning av aktier i Statsföretag AB, m.m., där ni började med att tala om att socialdemokraterna gör ”medvetna ansträngningar att på olika håll i det ekonomiska livet utsträcka det statliga inflytandet”. Ni fortsatte det resonemanget med att säga: ”Inför denna helhet finns det anledning att ställa sig frågan vilka erfarenheter som finns av politisk direktstyrning av företagsamhet. Vi vet ju att i de länder där man verkligen har prövat på det socialistiska ekonomiska systemet har följden blivit en enorm maktkoncentration och därmed också ett förtryck av medborgerliga frioch rättigheter.” Vad är avsikten med ett sådant uttalande om inte att försöka framställa för de svenska medborgarna att om staten ökar sin företagsverksamhet får vi ett samhälle av den typ som krossar demokratin? Det är ju en linje som ni försöker fullfölja. Det är inget nytt. Jag skall citera en tidigare högerledare — partiet hette ju då högerpartiet. Det är Gösta Bagge, som sade följande: ”Genom den maktkoncentration, som oundgängligen följer med ökat statligt inflytande över näringslivet, öppnas en väg, som leder bort från det folkliga självstyret och vars slutmål ligger innanför diktaturens råmärken.” Jämför Gösta Bagge på 1940-talet och herr Burensam Linder 1976. Det är en fullständig överensstämmelse i den ideologiska tankegången. Det är den som vi bekämpar, det är den som vi vänder oss mot och det är den som vi kommer att gå ut till de svenska medborgarna och tala om. Vi kommer att klargöra att med moderaterna i en ledande position i svensk politik kommer man inte att stärka våra möjligheter att garantera en tryggad sysselsättning, arbete och utkomst åt alla i de regioner i vilka de bor och bygger. Nu skall vi ta det stora taget för Norrbottens vidkommande. Stålämnesverket är ett viktigt led i de ansträngningarna.

Herr talman! Det är förvisso sant som industriministern säger att vi har en stark statlig företagssektor i Norrbotten. Den sysselsätter närmare 70 96 av de lönanställda. Den har pressats fram tack vare en stark radikal arbetarrörelse. Det är inte herr Burenstam Linder och hans partivänners förtjänst att vi har den situationen. Vi har många problem i Norrbotten, men utan den statliga företagsamhet som herr Burenstam Linder avskyr hade situationen i Norrbotten varit sju gånger värre. Men det finns som sagt problem. Den artikel i Dagens Nyheter som citerats flera gånger i den här debatten inger mig en känsla av oro. Där finner man att projektchefen för det tidigare Stålverk 80, Jan Friberg, säger: ”Stålverk 80 finns inte längre. I stället utvecklar vi nuvarande NJA --=-.” Och på ett annat ställe i samma artikel säger den nuvarande disponenten Per Olof Boman: ”Vi kommer att ha ungefär 5 200 anställda fram till halvårsskiftet. Det är en förutsättning för att vi skall få ut det statliga lagerstödet. Därefter kommer vi hårdare att tillämpa anställningsstopp och låta den naturliga avgången minska arbetsstyrkan.” Detta inger mig — och säkerligen många fler — en känsla av oro. Det är ingen offensivanda som präglar dessa uttalanden, utan de är tecken på en reträtt som man har all anledning att fundera över. Vad är egentligen på gång? På s. 9 i näringsutskottets betänkande nr 72 heter det att ”det föreligger en bred enighet om att den förändrade uppläggningen av projektet som föreslås i propositionen är uttryck för en välmotiverad omprövning av de ursprungliga planerna”. Vänsterpartiet kommunisterna har all anledning att slå fast att vårt synsätt i grundläggande principiella frågor skiljer sig från både socialdemokraternas och de borgerligas. Från borgerligt håll har man drivit en kampanj med målsättningen att projektet skall få så små dimensioner som möjligt, om det nu ändå skall byggas. Det är deras grundläggande inställning, trots all fraseologi. Och i den delen har kampanjen i mitt tycke rönt en viss framgång. Regeringen har fallit undan och går nu fram med ett försiktigt och reviderat projekt med många frågetecken. Vårt parti vill gå betydligt längre. Vi vill infoga stålverksplanerna i ett större sammanhang, och vi vill ha en planering som tar sikte på en ökad förädling av stålämnen, så att industriprojektets totala omfång garanteras. Självklart är vi inte fixerade till antalet ton stålämnen som kan produceras, men vi viker inte en tum från ståndpunkten att samma sysselsättning måste garanteras och att man i det syftet, om man minskar ner stålämnesproduktionen, skall satsa motsvarande resurser på en mycket längre driven förädling av den norrbottniska malmen. På sikt tror vi att det är det som är viktigast, dels för att skapa ökad sysselsättning, dels för att komma fram till en bättre hushållning med råvarutillgångarna. Frågan om Stålverk 80 är inte något som bara angår Luleåregionen eller ens Norrbotten. Här handlar det i stor utsträckning om stålindustrins framtid i vårt land, och det handlar i mycket hög grad om huruvida vi skall fortsätta att utplundra vår landsända på dess naturtillgångar eller om vi skall lyckas pressa fram en förädlingsgrad som innebär att vi kan skapa mera sysselsättning samtidigt som vi ransonerar och hushållar bättre med våra resurser. Vi är kritiska mot skogsbolagens framfart med våra skogar, men skog kan i alla fall växa upp igen. Malm däremot förnyar sig aldrig. Låt oss stanna upp ett slag och tänka på vad som händer i Kiruna och Gällivare när malmen sinar. Det är två kommuner som nästan helt och hållet har hängt upp sin ekonomi på malmbrytningen. Vad skall man sedan sysselsätta människorna med? Jag menar, att vad man saknar i denna debatt är ett svar på frågan hur vi på längre sikt skall komma bort från den rovbrytning som nu präglar LKAB:s politik. Och det är inte så långt kvar innan malmen i Norrbottens gruvor tar slut, om man bryter i samma rasande takt som man nu gjort under lång tid och om man fortsätter med en mycket hög ambitionsnivå när det gäller försäljningen av råmalm. LKAB:s egna utredningar ger Malmbergsgruvorna en livslängd på 40 år och Kirunagruvorna 50 år. Men det är LKAB:s beräkningar. I verkligheten kan tiden vara kortare. Marschen till avrättning kan gå snabbare. Allt beror på LKAB:s brytningstakt. Och där är som bekant aptiten utan gräns. Vårt krav — som sammanhänger med den fråga vi här behandlar — är det enda förnuftiga, om man tänker längre än näsan räcker. Vi kräver att den helt dominerande delen av Norrbottensmalmen förädlas i Norrbotten. Det betyder ökat uppbyggande av förädlingsindustrier men också bättre hushållning med malmtillgångarna. Den ambitionen struntar emellertid LKAB i. Där är man mera intresserad av att sälja råmalm till Västtyskland, England, Belgien och USA än av att tänka på att satsa resurserna på förädling och utveckling i det län som står för bolagets inkomster. Malmfältets ekonomi och sysselsättning är i stor utsträckning beroende av LKAB och den nuvarande gruvbrytningen. Och malmen räcker som sagt inte för evigt, det vet vi. Även om LKAB skulle tillåtas att hålla den nuvarande höga brytningstakten har vi sett att det inte innebär några garantier mot en vikande malmkonjunktur eller en ekonomisk black out i den omvärld där LKAB har sin stora kundkrets. Och då måste man fråga: Vad händer med ett samhälle som har sin ekonomi helt och hållet upphängd på en enda stor näringsgren? Den frågan tycker jag logiskt måste leda fram till att förädlingsindustrier också förläggs till malmfälten. Vi har väckt en motion som betonar vikten av industrispridning, inte minst utgående från den satsning som görs i Luleå, till andra delar av Norrbotten. Jag vill uppehålla mig något vid de bekymmer som vissa länsdelar nu har. Vi har tidigare sagt att vi betraktar expansionen i Luleå som betydelsefull. Vi hoppas att den verkligen blir av. Men samtidigt med att vi ställer dessa förhoppningar ökar också oron i andra delar av Norrbotten. Inlandskommunernas problem växer. Tornedalen och nordöstra Norrbotten har vikande sysselsättningssiffror och fortsatt avfolkning. Jokkmokks kommun befinner sig i en mycket besvärlig situation och svävar ännu i ovisshet om vad som skall komma, eftersom Vattenfall är på väg att försvinna som storarbetsgivare. Industrispridning utgående från NJA, väl planerad, måste vara ett sätt att möta denna utveckling. Jag tror det var Jörn Svensson som i den här debatten sade att industrispridning är någonting som inte kommer från himlen. Den måste planeras och styras. Det måste naturligtvis satsas stora resurser också i de andra delarna av Norrbotten. I motionen 466 har vi sökt aktualisera nödvändigheten av industriell spridning utgående från NJA, framför allt till länets inlandskommuner, där Pajala kommun ligger allra sämst till. 1950 hade denna kommun 15 198 invånare. 1960 hade befolkningstalet minskat till 14 165. 1970 hade det rasat ned till 10 784. Sedan har det sjunkit år efter år, för att nu vid årsskiftet vara nere i 9 435. Men nu har också länsstyrelsens flitiga utredare blickat in i framtiden och kommit fram till att Pajala med denna utveckling kommer att ha 7 749 invånare år 1980. Det är ju inte särskilt muntert. Man har dessutom gjort en prognos som sträcker sig ända fram till 1990. Den säger att då skulle kommunen vara nere i 6 811 invånare. Den här utvecklingen innebär att förgubbningen fortsätter, att man får en snedvriden åldersfördelning. Vad innebär då det? Jo, det innebär att man långsamt, bit för bit, stjäl framtiden från Pajala kommun. Snart har man kommit till den punkt då det är dags att konstatera att det inte är någon idé att resonera om nya industrier; det behövs inte — det finns inget underlag. Det viktigaste, nämligen arbetskraften, är borta. Man är snubblande nära den gränsen redan nu. Det finns inte längre marginal för ytterligare utflyttningar. Denna kommun är ungefär som en svårt sjuk patient, som kan räddas med kraftig medicin nu men som dör om man dröjer. Det kan ibland vara svårt för en skicklig läkare att ställa rätt diagnos och föreskriva den rätta och livgivande behandlingen. När det gäller Pajala kommun är diagnosen klar, och man vet också vilken medicin som snabbt kan förbättra hälsotillståndet. Om en läkare i ett sådant läge inte använder sig av medicinen, skulle socialstyrelsens ansvarsnämnd föranstalta om åtal för grovt tjänstefel. Det skulle betraktas som mord och dömas i enlighet därmed. Det är lika skändligt och lika oansvarigt att inte snabbt sätta in den medicin som behövs för Pajala kommun — då dömer man kommunen till döden. Det är kalla fakta, som ingen skönmålning längre kan dölja. Därför menar vi att det är nödvändigt med ett snabbt beslut om gruvbrytning i Kaunisvaara. Utskottet säger i sin skrivning att ett beslut bör komma till stånd med det snaraste. Det är bråttom. Jag vill bara fråga: Vad menar man med ”med det snaraste”? När kan egentligen ett beslut fattas? Det finns andra kommuner som i lika hög grad förväntar att ett expanderande NJA skall innebära gynnsamma bieffekter. Vi har exempelvis Jokkmokks kommun, där man under en period målmedvetet har exploaterat alla arbetskraft och all tänkbar vattenkraft. Men man har gjort det utan att hejda sig och tänka: Vad skall vi ha för jobb åt människorna när kraftverken väl är byggda? I dag ser vi verkningarna av den här brottsliga kortsyntheten, som också framgår av länsplaneringens siffror. Jag har velat infoga allt detta i det här sammanhanget, därför att den satsning i Luleå som nu diskuteras trots all kalabalik är liten i förhållande till det verkliga behovet. Det behövs i verkligheten flera projekt i olika delar av Norrbotten som ger samma sysselsättningseffekt. Det som nu framläggs är ett krympt projekt, till stor del höljt i ovisshetens dimma. Den grundläggande förutsättningen att djärvt kunna gå ut på världsmarknaden rivs upp, men vårt intresse är ju inte att man till varje pris skall tillverka så mycket stålämnen som möjligt, det har redan sagts. Stålämnen är bara ett steg på förädlingens väg, men minskas den produktionen måste man höja förädlingsgraden i betydande omfattning, om man skall kunna garantera samma sysselsättning. I propositionen klargörs inte hur det skall kunna gå till, och det känns inte särskilt betryggande. Vpk:s representant i utskottet har helt följdriktigt reserverat sig och framställt krav på att Stålverk 80 byggs ut med ett program för vidareförädling. Vi är, och det har väl tidigare kunnat konstateras, kritiska mot den bantning av Stålverk 80-projektet som förbereds. Vi anpassar oss till verkligheten, var visst Rune Johanssons formulering vid en interpellationsdebatt för några månader sedan. Sanningen är naturligtvis att regeringen vek undan. Stålverk 80 utsattes för en samordnad kampanj redan från början. Det motarbetades av det privata näringslivet, det förtalades av Industriförbundet, och nu krymps projektet i väsentlig omfattning. Det är frukten av den s.k. anpassningen. Med risk för att bli beskylld för att dra in ovidkommande saker i debatten om Stålverk 80 skulle jag vilja ställa några frågor som har samband med Stålverk 80, liksom med NJA:s lönsamhet och utveckling. Hur länge skall man ha det nuvarande tillståndet att två statsföretag ägnar sig åt att utsuga ett tredje? NJA:s tidigare chef visade att NJA kunde köpa malm billigare från Brasilien än från LKAB:s gruvor. Hur länge skall NJA vänta på att få ett rimligt pris på den statliga malmen? Disponent Edström kunde också påvisa att NJA kunde frakta malmen billigare med lastbilar än med SJ:s hjälp. Hur länge skall NJA behöva vänta på ett fraktavtal som är godtagbart? Ja, hur lång tid med onödiga förluster för NJA skall förflyta, innan man kommer fram till en vettig samordning mellan de statliga företagen: att man bildar en enhet också på det ekonomiska området och att man upphör med utplundringen av NJA? Vi framhåller i vår partimotion att tiden nu bör vara inne för att gå till offensiv, inte för att retirera. Att djärvt bygga ut NJA och Stålverk 80 med en långt driven förädling, det är åtgärder som bör sammanfogas med förstatligande av den svenska järnoch stålhanteringen. Vi har redan större delen av gruvnäringen i statens händer. Regeringen bör följa upp genom att förstatliga stålindustrin i dess helhet. För en framsynt planering för den svenska stålindustrin måste det betraktas som en nödvändighet och som ett vida bättre alternativ än att pumpa in statliga pengar i olika privata stålkoncerner. Jag vill sluta med att ge uttryck för min stora misstro inför det som nu håller på att ske. Jag tycker att för regeringens del har beslutsamhetens friska hy gått över i eftertankens kranka blekhet. Fortfarande saknar vi garantier för den fortsatta utvecklingen. Vi kommer för vår del att fortsätta kampen för att huvuddelen av Norrbottensmalmen skall förädlas i det egna länet, och det kräver på sikt betydligt större insatser än de som nu diskuteras. I vissa kretsar sägs det nu att man pumpar in för mycket pengar i Norrbotten. Herr Burenstam Linders och andra borgerliga talares agerande i det sammanhanget ger besked om var de står i sammanhanget. De tycker att det blir för dyrt och att man går för långt i välvilja mot det nordligaste länet. Men jag vill utan minsta blygsamhet avvisa allt sådant tal. Rätta förhållandet är att staten och det övriga Sverige aldrig kan återgälda de enorma resurser som man under årens lopp hämtat från den landsändan. Varje insats är en avbetalning på en stor och mycket gammal skuld. Stålverk 80 — även enligt de urpsrungliga planerna — hade bara varit en mindre avbetalning i sammanhanget.

Herr talman! I utskottsbetänkandet står att det med hänsyn till det dagsaktuella sysselsättningsläget i den berörda regionen är angeläget att beslut om utnyttjande av Kaunisvaaramalmen kan komma till stånd ”med det snaraste”. Herr Lövenborg frågade vad ”med det snaraste” här betyder. Detta uttryck har vägts mot ”så snart som möjligt”, och vi fann att det uttrycket var litet för svagt och använde därför ”med det snaraste”. Det innebär att vi anser att det skall fattas ett beslut i den ena eller andra riktningen så snart underlag för ett beslut föreligger. Det torde föreligga inom de allra närmaste månaderna —- inom två tre månader eller någonting sådant.
Herr talman! Det är ett besked som vi bör ta fasta på och som det finns all anledning att lägga på minnet. När det gäller Kaunisvaaraprojektet har den ena besvikelsen efter den andra drabbat människorna i bygden. Kaunisvaaraprojektet liknar galten Särimner, galten i den gamla gudasagan som slaktades inför varje blot på Valhall och åts upp men som var pigg och kry igen när festen var slut. Skillnaden är bara den att man i den ena valrörelsen efter den andra har återupplivat Kaunisvaaraprojektet, men sedan har det avlivats igen när festen är slut, dvs. när valet är över. Jag hoppas att det besked som Ingvar Svanberg i dag lämnat när det gäller Kaunisvaara vilar på verklighetens fasta grund och att det dessutom blir ett positivt beslut — det är naturligtvis det allra viktigaste.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 72 behandlas inte bara finansieringen av ett stålverk i Luleå utan även frågan om gruvdrift i Kaunisvaara. Tillsammans med herr Johansson i Holmgården väckte jag under den allmänna motionstiden en motion om startande av Kaunisvaaraprojektet. Vår motion och en motion av herr Ångström har utskottet behandlat positivt. Jag noterar med tillfredsställelse att utskottet framhåller det vara angeläget att ett beslut i frågan om utnyttjande av Kaunisvaaramalmen kan komma till stånd med det snaraste. Utskottets ordförande har också alldeles nyss understrukit betydelsen av detta uttalande. I enlighet med motionernas andemening föreslår utskottet att beslutsunderlaget i frågan kompletteras med en offert från LKAB:s sida. Jag förutsätter att det beslut som vi snart skall fatta här i kammaren blir i enlighet med vad ett enhälligt utskott föreslår, nämligen att riksdagen skall ge regeringen till känna vad utskottet anfört i fråga om Kaunisvaaraprojektet. Därmed skulle regeringen ges det officiella ansvaret att handla snabbt i den här frågan. Jag skall inte ta kammarens tid i anspråk med vittnesbörd om hur allvarligt läget är i Pajala kommun. Jag utgår från att såväl för riksdag som för regering och inte minst för industriministern är Pajala kommuns besvärliga situation ett känt förhållande. Jag vill dock påminna om att kommunens folkmängd under första kvartalet i år minskade med 100 personer. Om utvecklingen i Pajala kommun får fortsätta utan ingripande från statsmakternas sida går man mot en oundviklig befolkningskatastrof. Den 12 februari i år hade vi en interpellationsdebatt här i kammaren om Kaunisvaaraprojektet. Den debatten finns det anledning att anknyta till dagens. Bl. a. var offertgivningen uppe till debatt. Frågan gällde hur mycket LKAB måste kräva från samhällets sida för att få en utifrån företagets synpunkt normal företagsekonomisk avkastning vid en eventuell gruvbrytning. Jag beklagar att industriministern inte är närvarande här, men han nämnde vid den debatten bl.a. att en undersökning pågår om Kaunisvaaraprojektet och att han hoppades att den inte skulle behöva ta mer än ungefär tre månader. Nu skriver vi den 1 juni. Det har förflutit drygt tre och en halv månad sedan industriministern gjorde sitt uttalande. Jag hoppas givetvis att statsrådet, om han varit kvar här i kammaren, hade bekräftat att han har samma uppfattning i dag som han hade för tre och en halv månad sedan vad beträffar tidsåtgången för att göra en samhällsekonomisk bedömning. Det här måste innebära nu när riksdagen om en stund tar beslutet att regeringen kan handla snabbt i fråga om Kaunisvaaraprojektet. Jag vill understryka, såsom tidigare gjorts här, att det är nödvändigt att så sker. I interpellationsdebatten var industriministern också inne på tanken att söka alternativ till en gruvbrytning i Kaunisvaara. Industriministern nämnde därvid att regeringen kommer att begära att Statsföretag eller SVETAB utarbetat en offert på ett företag av något slag som kan ge sysselsättning åt inemot 200 människor. Industriministern sade vidare vid det tillfället att han nu inte skulle ge sig in på några funderingar över vad slags sysselsättning det kan bli fråga om, utan det får bli Statsföretags och SVETAB:s uppgift. I likhet med vad som gällde för Kaunisvaaraprojektet hoppades industriministern att man även i detta fall, inom loppet av tre månader, skulle kunna prestera ett förslag om en offert på vad det kommer att kosta, så att detta kunde ställas i förhållande till den samhällsekonomiska värderingen. Som jag tidigare nämnt har det förflutit tre och en halv månad sedan interpellationsdebatten, och jag hade gärna sett att industriministern suttit här i bänken och kunnat lämna en redogörelse för hur företaget ser ut som Statsföretag eller SVETAB skulle skapa fram på ca tre månader till Pajala. Jag har ingenting hört om detta. Jag har varken läst eller sett någonstans att något sådant företag eller förslag till företag har kommit fram. Det enda jag vet är att Statsföretags ordförande i lokalradion i Norrbotten för ett tag sedan uttalade att detta var en omöjlig uppgift. Det står ju i bjärt kontrast till den mycket optimistiska syn som industriministern presenterade på hur snabbt man skulle kunna få ett sådant här företag. I sitt mycket långa anförande här i dag gav industriministern inget besked. Han berörde över huvud taget inte Kaunisvaaraprojektet. Innan jag lämnar frågan om malmbrytning i Kaunisvaara vill jag upp repa vad jag sade i interpellationsdebatten. Det är välkommet om 200 personer kan få sysselsättning i Pajala kommun genom Statsföretags eller SVETAB:s försorg. Men jag vill inte att det skall sättas som ett alternativ till gruvbrytning i Kaunisvaara. Det behövs såväl gruvbrytning som ett SVETAB-företag eller ett företag från Statsföretagsgruppen inom Pajala kommun. Men det skulle som sagt vara mycket intressant att få veta hur det företag ser ut som så snabbt skulle lokaliseras till Pajala. Huvuddelen av näringsutskottets betänkande nr 72 berör stålverksutbyggnaden i Luleå. Vad jag med tillfredsställelse noterar, även om vissa ansatser till överord funnits här, är att debatten i kammaren återgått till ett normalt tonläge. Detta är mycket värdefullt. När det gäller den principiella målsättningen råder, som jag ser det, enighet i grundvärderingen mellan utskottsmajoriteten och mittenpartierna, som står bakom reservationen 1, om en fortsatt satsning på utbyggd stålproduktion i Luleå. Det har också industriministern bekräftat under debatten i dag.

Därför bör det anstå till nästa år med fastställande av riktlinjer för stålverksutbyggnaden, så att man hunnit få ett bättre underlag för beslutet. Jag tycker att det är en rätt rimlig begäran. När det gäller investeringsanslaget om 450 miljoner är ju utskottet enhälligt i sitt ställningstagande. Herr Sjönell har tidigare här i kammaren framhållit centerns positiva inställning till en utbyggnad av NJA.

Herr talman! För Norrbottens del hoppas jag att NJA-utbyggnaden får den positiva utveckling som vi från centern framhållit i vår partimotion 2548, med effekter som blir gynnsamma för hela Norrbotten. Ingenting kan ju vara mera naturligt än att satsa på det län som är så rikt på naturtillgångar och som bidragit i så hög utsträckning till hela folkhushållets välstånd.

Herr talman! Stålverk 80 och NJA illustrerar reformismens dilemma och svårigheter att underhålla de privatkapitalistiska företagen med kapital och samtidigt uppnå full sysselsättning i alla delar av landet. NJA har ända sedan sin tillkomst i huvudsak varit, och är, ett sysselsättningsobjekt för Norrbotten. Det har aldrig varit fråga om att göra NJA till ledande inom den svenska järnoch stålbranschen. Den marknadsuppdelning och det avtal som finns inom denna sektor missgynnar klart NJA. Det har i stort sett fått hålla till godo med vad de privata järnoch stålverken inte velat ha. Jag har under de år som jag har jobbat inom järnoch stålindustrin vid några tillfällen kunnat iaktta den reaktion som uppstått inom den privata stålindustrin när NJA inte har hållit sig till den här marknadsuppdelningen. NJA har snabbt fått korrigera sin kurs. När man nu ser till Stålverk 80 och dess planer, de första och de nu förändrade, finner man att de bygger på denna uppdelning av marknaden. Det ursprungliga Stålverk 80 planerades att främst förse världsmarknaden med råstålsämnen, planer som har övergetts. Men vi skall komma ihåg att regeringen i sina planer var beredd att till världsmarknaden skeppa ut större delen av fyra miljoner råstålston. Jag vill erinra om den kritik som Metallordföranden Bert Lundin levererade i Fagersta för några veckor sedan, där han enligt LO-tidningen säger att vår förträffliga malm öses i gapet på ståljättarna ute på kontinenten. Den som har någon erfarenhet av stålindustrin vet att råstålsämnen har en i förhållande till färdiga produkter låg förädlingsgrad. Här kan också tilläggas att de kapitalsatsningar som krävs på metallurgiska anläggningar gör att lönsamheten blir mycket begränsad. Slutsatsen är att den ursprungliga satsningen skulle ha varit ett nästan lika stort ösande av malm, men i något förädlad upplaga, i gapet på världens ståljättar. Den för Sverige vansinniga politiken var regeringen för bara några månader sedan beredd att genomdriva. Den förändrade upplagan av planerna för Stålverk 80 innebär i huvudsak att råstålsämnen skall användas på den svenska marknaden. De stora stålföretagen i Sverige har övertagit världsmarknadens roll och skall bli försörjda med stålämnen från ett statligt stålverk. Det innebär att de kapitalistiska stålföretagen inte behöver investera i kostsamma metallurgiska anläggningar. Detta kommer också klart till uttryck i ett uttalande som de anställdas representant i styrelsen för Stora Kopparberg gör i Metallarbetaren rörande Domnarvets Jernverk, ett av de järnverk som skall bli försörjda via Stålverk 80: ”Vi kommer att påverkas mycket av Stålverk 80. Vi köper ämnen redan i dag. Och i framtiden blir vi beroende av ämnen utifrån. Domnarvet ska satsa på vidareförädling av tunnplåt och där är vi ganska bra rustade. Vi har haft en bra investeringstakt. Det skulle väl behövas större investeringar i de metallurgiska anläggningarna. De börjar bli slitna.” Med en sådan statlig satsning slipper man kostnadskrävande investeringar. Resultatet med den nuvarande inriktningen blir att staten bistår med den kostsamma delen av ståltillverkningen, de kapitalistiska företagen tar hand om förädlingen och därmed också vinsterna. Frågan reser sig: Vem skall avgöra var och i vilken omfattning förädlingen skall ske? Hur kommer det att gå för Bergslagens alla bruksorter? Hur kommer förädlingen att läggas upp där och hur många av bruksorterna kommer att gå tillbaka och sedan dö? Frågan är också: Skall Norrland och då främst Norrbotten, som har stora sysselsättningsproblem men som också har malmen, bara tillverka råstålsämnen? Vid en annan inriktning av stålindustrin skulle även Norrbotten få en stålindustri där vidareförädlingen dominerar. I samband med att Stålverk 80:s huvuduppgift blivit att förse den svenska marknaden med råstål framträder de stora stålbolagen öppet på scenen. Stora Kopparberg kom först till kvarnen och skall alltså mala först. Bolaget har träffat överenskommelse med NJA om att gemensamt planera för ett valsverk i Gävle — ett valsverk som skall ta sina ämnen från Luleå. Grängesberg har också uttryckt önskemål att få komma i fråga som valsverksort. Det visar att storfinansens intresse för stålbranschen, när staten går in med kapitalinsatser, är stort. De privata storbolagen är alltså mycket intresserade av att utnyttja de statliga kapitalinsatserna för egna syften. Men i planeringen av Stålverk 80 har den framtida planläggningen stannat vid råstålstillverkningen. Sedan förlitar man sig på att de privatkapitalistiska företagen skall handha vidareförädlingen. Men de privata storbolagens framtida satsningar är i dag ett oskrivet blad, framför allt i vad gäller de traditionella bruksorterna i Bergslagen. Vilket investeringskapital kommer att finnas kvar för deras del när staten har satsat på den kapitalkrävande metallurgiska delen och även, som aviserats, går in i Gränges? Vilka garantier finns att de nu befintliga bolagen i Bergslagen kommer att satsa investeringsmedel för att säkra orternas framtid? Det finns, som jag ser det, inga garantier alls. Det enda utskottet och regeringen kan åstadkomma i dag är att hänvisa till den pågående utredningen om stålindustrins framtid, som har som sin inriktning att samordna stålindustrin; dvs. en samordning som i realiteten betyder att staten får ta hand om det olönsamma och privatkapitalet tar hand om det lönsamma och därmed vinsterna. För Bergslagens del kan det inte räcka med en samordning, det måste till en ny järnoch stålpolitik som syftar till en ytterligare vidareförädling inom vårt land. Vid en genomgång av de bruksorter i Bergslagen som har järnoch ståltillverkning finner man att det är ytterst få av dem som kan benämnas primära eller regionala centra och som efter statens bedömningar kan påräkna ett stöd enligt den regionalpolitik vi har. De övriga orterna, oavsett om de är kommuncentra eller inte, skall ju enligt den regionalpolitik vi har endast få ett obetydligt eller inget stöd av statsmakterna. Hur skall det då gå för dessa orter? Man kan räkna upp flera orter med problem. Hur skall det t.ex. gå för Björneborg, Långshyttan och Forsbacka, hur skall det gå i Guldsmedshyttan, i Smedjebacken och i Degerfors, som har lika stor förlust som NJA, i Söderfors, i Vikmanshyttan osv. Där ställs frågan: Hur skall fram tiden bli? Detta har sitt speciella intresse. Jag förmodar att när den utredning som skall se över järnoch stålindustrin är färdig med sitt arbete kommer den med chockbesked för vissa orter där järnindustrin har traditionell förankring — utredningar brukar göra det — och förklarar att järnindustrin på dessa orter inte har någon framtid. Det kommer då att utfärdas vissa garantier för att orterna över huvud taget skall överleva. Men då skall man ha i tanke vilken ortsklassificering de har. Satsningar från statens sida kommer att ske enbart på orter som är primärt eller regionalt centrum. Om det inte blir så ställer man sig frågan av vilken anledning vi dragit upp dessa riktlinjer för regionalpolitiken. Storfinansen har i Bergslagen skövlat dessa områden på naturtillgången malm. Malmen sinar inom några år. Den är slut. Rovdrift har skett på malmen med en låg förädlingsgrad. Nu när malmen börjar sina, så söker sig storbolagen andra lokaliseringsorter. Den strukturomvandling av storindustrin som sker kommer därför att få betydande konsekvenser för Bergslagen. Visserligen kommer det största av järnverken - Domnarvet — enligt de senaste planerna att blomstra vidare och då med Stålverk 80:s och statens hjälp. Domnarvet kommer att satsa 800 miljoner fram till 1990. Då frågar man sig också: Hur kommer detta att belasta kreditoch kapitalmöjligheterna för de andra orterna i Bergslagen? Redan i dag aviserade industriministern att Stora Kopparberg hade problem med sitt kapital och måste ta emot lagerstöd. Då kan man ju tänka sig framtiden med de kapitalinsatser som behövs. Jag erinrar mig också att för en del år sedan presenterade den dåvarande ledningen för Domnarvet framtidsplaner för den svenska stålindustrin. I den skissen utgick man från att de metallurgiska anläggningarna skulle läggas vid Norrbottens malmfyndigheter. Någonstans på ostkusten — man diskuterade Gävle — skulle valsningen ske, den s.k. bredbandsvalsningen. Sedan skulle manufaktureringen, vidareförädlingen, ske på tre orter: Domnarvets Jernverk i Borlänge skulle vara en, västkusten skulle ha en annan och södra Sverige den tredje. Osökt slår det mig att dessa tre fyra år gamla planer till två tredjedelar har förverkligats. Ledningen för Stora Kopparbergs flaggskepp Domnarvets Jernverk har alltså blivit sannspådd. Den metallurgiska framställningen skall ske i Norrbotten och valsningen på ostkusten, och nu återstår lokaliseringen av manufaktureringen. Med dessa planer, som kom till för flera år sedan, är det inte oväsentligt att erinra om att dåvarande chefen för Domnarvet i dag sitter i NJA:s styrelse och är utredningschef för valsverket i Gävle. När man ser att dessa storfinansintressen börjar bli förverkligade oroar man sig för vad som skall hända med Bergslagen i framtiden. En sak är säker — inte kommer dessa storbolag att ha Bergslagens bästa och dess sysselsättning för ögonen när det gäller framtiden. Här kommer lönsamheten, vinsten, att vara vägledande. Det är därför det är så viktigt att Bergslagens framtid, med menings fyllda och trygga arbetsförhållanden, säkras genom en helt ny järnoch stålpolitik utgående från de samhällsekonomiska intressena. För att kunna driva en sådan politik, med en långtgående vidareförädling av malmprodukterna, måste de kapitalistiska storbolagen bortkopplas från det inflytande de har över denna sektor av näringslivet. De har redan, genom att till stora delar köra ned stålindustrin, förbrukat sitt kapital av förtroende. Därför måste Stålverk 80 kopplas samman med en politik som omfattar hela landet, och där Bergslagen och Norrbotten utgör kärnan i den framtida järnoch stålindustrin. Mot denna bakgrund anser jag det angeläget att framtidsplaneringen, som vpk aviserat sin syn på i motionen 2550, garanterar och planerar för nödvändiga investeringar i Bergslagens bruksorter. Men då behövs också en övergripande planering där de privata vinstintressena är bortkopplade. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 8 och övriga vpk-reservationer.

Herr talman! Vår medborgarskapslagstiftning bygger sedan gammalt på härstamningsprincipen. Detta innebär att föräldrarnas medborgarskap och inte den plats där barnet föds är avgörande för vilket medborgarskap barnet får. För barn som föds utom äktenskapet är det avgörande om modern har svenskt medborgarskap. Barnet till en ogift svensk kvinna blir alltså automatiskt svensk medborgare även om fadern icke är svensk. Barn som däremot föds i äktenskap mellan en svensk kvinna och en utländsk man får automatiskt mannens medborgarskap och blir således icke svensk medborgare. Vår lagstiftning är således utformad på ett sätt som innebär en skillnad mellan gifta och ogifta kvinnor. Med andra ord: Om en ogift svensk mor får ett barn tillsammans med en utländsk man blir barnet svensk medborgare. Om däremot den barnafödande kvinnan är gift och maken icke är svensk medborgare får barnet automatiskt faderns medborgarskap. Avgörande för ett barns medborgarskap är således om kontrahenterna är gifta eller icke gifta.

Ändringar i Herr talman! Det är med stor tillfredsställelse jag noterar att detta = medborgarskapslajämställdhetskrav mellan gifta och icke gifta kvinnor har blivit tillgo — gen dosett vid utskottsbehandlingen. Ett enigt utskott har alltså begärt att vi skall få till stånd en sådan ändring av medborgarskapslagstiftningen att barn som föds i vårt land och vars moder är svensk medborgare i framtiden, oavsett om äktenskap föreligger eller icke, alltid skall få rätten att förvärva svenskt medborgarskap.

Herr talman! Jag är alltså till freds med utskottets principiella ställningstagande. Det är bara min förhoppning att det arbete som bedrivs inom Europarådet inom rimlig tid leder till en, som utskottet säger, tillfredsställande internationell lösning av ifrågavarande problem.

Med andra ort: Det får inte dröja för länge innan vi får till stånd den ändring i medborgarskapslagstiftningen som vi har krävt i vår motion, och frågan får inte heller fördröjas genom långvariga nordiska förhandlingar. Herr talman! Eftersom de krav som vi från olika håll har fått fram motionsvägen principiellt har blivit tillgodosedda genom utskottets ställningstagande har jag ingen anledning att framställa några speciella yrkanden, utan jag kan ställa mig bakom utskottets skrivning och hemställan. Jag vill dock understryka att det inte får gå för lång tid mellan det principiella ställningstagandet och det praktiska genomförandet.

Herr talman! Den sänkning av kvalifikationstiden för erhållande av 125 svenskt medborgarskap som här föreslås tillstyrks av ett enhälligt utskott, och jag tänker inte heller yrka någon ändring häri. Men jag tycker att riksdagen bör ha klart för sig att detta länge kommer att förbli en reform på papperet. Den långa handläggningstiden såväl hos polisen som hos invandrarverket kan inte uppvägas av de förenklingar som nu införs. Vid sin tillkomst den 1 juli 1969 övertog invandrarverket en ärendebalans på 4 700 ärenden, och vid senaste årsskiftet var antalet oavgjorda ärenden 7 200. I och med att tiden nu sänks kommer två årskullar invandrare att kunna söka svenskt medborgarskap — därtill från ett så stort invandringsår som 1970, då närmare 74 000 personer kom till vårt land. Medborgarskapsbyrån väntar med anledning härav att antalet inkommande ärenden ökar från ca 10 000 till 15 000 på ett år. Ärendena blir också mer tidskrävande därför att man måste sätta sig in i många nya länders lagstiftning. Både JO och JK har fått motta klagomål över den långa handläggningstiden, och i sina svar har de framhållit det otillfredsställande med de nuvarande förhållandena. I klagomål till JO har uppgivits att tiden för handläggning vid polismyndigheten i Göteborg var fem månader och vid invandrarverket 14 månader. Ett brev från en annan sökande i Göteborg visar att det nu tar åtta månader hos polisen där. Detta innebär att den sammanlagda handläggningstiden hos polisen och invandrarverket blir 22 månader, alltså nästan två år. Invandrarverket har i sitt svar till JO anfört bl.a. följande: ”En bidragande orsak till att antalet avgjorda ärenden inte kunnat ökas mer är den stora personalavgången som föranletts av beslutet om verkets omlokalisering till Norrköping. Rutinerade tjänstemän har slutat och ersatts av oerfaren personal. Flera av byråns tjänstemän har också fått sätta till betydande tid genom att ta del i verkets planering inför flyttningen.” Medborgarbyråns strävan är att en ansökan skall kunna slutbehandlas på två till tre månader mot nuvarande tid på mer än ett år. För personalen innebär naturligtvis den stora ärendebalansen en olycklig press i arbetet. Det är självfallet också önskvärt att en snabbare handläggning hos polismyndigheterna kan komma till stånd. En förbättring av de förhållanden som jag här har skildrat kräver en betydande satsning från myndigheternas sida, och här har såväl justitieministern som statsrådet Leijon ett tungt ansvar. I annat fall blir denna sänkning av kvalifikationstiden för svenskt medborgarskap bara en illusion som av våra invandrare kommer att uppfattas som ett bedrägeri. Det är för att riksdagen skall vara medveten om dessa förhållanden som jag har talat i detta ärende. Jag har, herr talman, inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.
Herr talman!

I nuvarande bestämmelser gäller en patriarkalisk samhällssyn. Någon ändring föreligger inte heller i det nu framlagda förslaget i inrikesutskottets betänkande nr 44. Medborgarskapet för barnet är alltjämt beroende av faderns nationalitet. Dessa bestämmelser medför i många avseenden svåra problem för barnfamiljer där fadern är av utländsk nationalitet. Jag skall anföra ett par exempel. Modern har svensk nationalitet, fadern utländsk. I familjen finns ett handikappat barn med faderns medborgarskap. För detta handikappade barn har, till dess det uppnår 16 års ålder, föräldrarna vårdnadsbidrag. Därefter upphör detta bidrag. Men någon pension kan inte erhållas enär barnet har utländsk nationalitet. Först 15 år efter det att barnet fyllt 20 år kan pension erhållas, såvida inte vederbörande dessförinnan fått svenskt medborgarskap. Ett annat exempel. I en familj finns det pojkar som är av utländsk nationalitet enär fadern är utlänning. Dessa pojkar kan bli inkallade till militärtjänst i faderns hemland trots att de har gått i svensk skola, talar svenska språket och måhända inte ens kan faderns nationalitetsspråk. Det är ett förhållande som kan medföra mycket svåra och omfattande problem. Man bör inte heller utesluta möjligheten av kidnapping; det finns t.o.m. exempel på att den utländske fadern har kidnappat barnen och rest till sitt hemland, då det också blivit stora problem, Dessa exempel — och det finns många andra — bevisar nödvändigheten av en ändring av 1§ lagen om svenskt medborgarskap. I frågan om naturalisation anser utskottet det angeläget att sådan underlättas, och det är bra, men det räcker inte helt. Jag noterar dock att utskottet inte är till freds med nuvarande medborgarskapslag. Jag citerar något av vad utskottet har skrivit: ”Mot bakgrund av denna utveckling anser utskottet i likhet med motionärerna att vår nuvarande medborgarskapslag ter sig otidsenlig. Härtill kommer att det i många fall, särskilt när det är fråga om i Sverige bosatta familjer, kan vara till fördel för barnet att kunna få svenskt medborgarskap. Enligt utskottets mening föreligger därför starka skäl för att medborgarskapslagen bör vara utformad med utgångspunkt i principen om att barn får svenskt medborgarskap om någon av föräldrarna är medborgare här i landet.

Men sådana diskussioner kan ju ta tid. I utskottsbetänkandet står att om enighet inte skulle kunna uppnås bör ett svenskt initiativ tas för att lösa dessa medborgarskapsfrågor. Jag vill i sammanhanget bara vädja till resp. myndigheter som berörs att skynda på med ärendet, för problemen är så omfattande att frågan snarast måste lösas. Med anledning av vad utskottet sålunda skrivit har jag inget annat yrkande än om bifall till utskottets förslag i betänkandet nr 44.

Herr talman! I föreliggande utskottsbetänkande behandlas jämväl motionen 2387, där vi motionärer yrkat att riksdagen skall ge regeringen till känna att expeditionsavgift ej skall utgå vid förvärv av svenskt medborgarskap. Vi motionärer anser att någon avgift ej skall behöva erläggas för erhållande av svenskt medborgarskap. Kriterierna för medborgarskapet skall inte knytas till om vederbörande har pengar att betala de kostnader som är förknippade med medborgarskapet. De som uppfyller kriterierna för svenskt medborgarskap skall enligt vår mening erhålla detsamma utan därmed förenad expeditionsavgift. Jag vet att avgiften i vissa fall kan vara betungande för berörda personer. Min och min medmotionärs bestämda principiella mening är att ingen expeditionsavgift skall utgå vid förvärv av svenskt medborgarskap. Detta grundar vi framför allt på uppfattningen, att med lika stor rätt skulle avgift kunna utkrävas av exempelvis föräldrar till nyfödda barn, när dessa barn skall registreras i vederbörlig ordning efter födelsen. Man skall inte i detta sammanhang skissera upp skillnader mellan invandrare som söker svenskt medborgarskap och medborgare som föds i vårt land till svenska medborgare. Det får alltså inte vara en form av inträdesbiljett som invandrarna skall erlägga till det svenska folkhemmet för att över huvud taget bli svenska medborgare. Jag sade att avgiften kan vara betungande för vissa av dem som söker svenskt medborgarskap. Men ur samhällets synpunkt är det en mycket blygsam summa — det är inte så stora belopp som statskassan därmed skulle gå miste om. Utskottet har dock inte funnit anledning att frångå ett tidigare ställningstagande, heter det i betänkandet. Utskottet hänsyftar bl.a. på skatteutskottets betänkande 1975/76:56, där en liknande framställning behandlas. Framställningen avstyrktes av utskottet och avslogs av kammaren. Därför anser sig utskottet böra yrka avslag även på motionen 2387. Men då kan det finnas anledning, herr talman, att peka på lagutskottets betänkande nr 16 år 1974, som i sin helhet antogs av riksdagen. I detta betänkande rekommenderade utskottet att avgiften för naturalisation snarast skulle slopas, dvs. att expeditionsavgiften skall slopas. Samtidigt uttalade utskottet önskvärdheten av en snabbare behandling av medborgarskapsärendena. Av fru Diesens anförande framgick klart att just snabbheten lämnar mycket övrigt att önska. Utskottets önskemål i det avseendet har inte blivit tillgodosett och inte heller önskemålet om slopande av expeditionsavgiften. Herr talman! Med stöd av vad jag här anfört ber jag att få yrka bifall till motionen 2387 av herr Svanström och mig.